Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra en kommentar när en sann liberal står upp och kräver förbud för att kunna reglera marknaden. Jag delar i och för sig Karl Erik Erikssons oro för att vi ibland använder en råvara, i detta fall en återvinningsvara, felaktigt. Men jag tror ändå att det är lyckligast för denna verksamhet att de fria marknadskrafterna får fungera 7n något så när ostört. Speciellt gäller det i den situation vi har i dag, då vi har ett för balans på energimarknaden för lågt oljepris. Då är frestelsen att bränna papperliten. Att det ändå bränns en del beror på att returpapper i allmänhet kan lagras under ganska kort tid för att vara en fullvärdig råvara för papper. Därför är det som miljöoch energiministern säger otroligt viktigt att kapaciteten byggs ut så att det papper som samlas in kan tas om hand. Det är klart att pappersindustrin normalt har en sådan betalningsförmåga att den mycket väl bör klara att konkurrera med dem som eldar papperet om inte oljepriserna stiger mycket kraftigt. I denna fråga kan liberaler och centerpartister tillsammans verkligen satsa på en ganska fri marknadsekonomi.
Herr talman! Först vill jag säga några ord till vännen Ivar Franzén med anledning av att han hävdade att jag har krävt ett förbud. Jag har sagt att jag tror att industrin behöver någon form av garanti för att den får ta hand om huvuddelen av råvaran om den skall kunna göra investeringar. Det borde stå klart även för miljökämpen och den praktiske mannen Ivar Franzén, tycker jag, utan att jag skall behöva förtydliga detta. Sedan vill jag tacka statsrådet för avslutningen på hennes andra inlägg. Det är mycket värdefullt att kontakter har ägt rum och att Hyltebruk så att säga är på väg härvidlag. Jag utgår från att Hyltebruk i någon mån har fått de garantier som jag har efterlyst när det gäller att ta hand om returpapper. Jag blev oroad när jag i tidningen i mitt hemlän läste att Stena Returpapper i Karlstad från huvudkontoret hade fått beskedet att insamlandet av papper från hushållen måste minska med 25 96 under första kvartalet i år. Vidare kunde jag läsa: ”- Personligen fick jag nästan en chock av beskedet, säger platschefen Lars-Inge Fröderberg. Vi ligger redan i dag med hela första kvartalets leveranser i lager!” Det är klart att just dessa uttalanden är allvarliga. Om man ställer dem mot det som har sagts från Göteborg och från Ivar Franzéns hembygd, nämligen att det inte är något fel att ha papper som miljövänligt bränsle, är denna oro motiverad. Nu tycker jag att statsrådet i någon mån har stillat oron. Och jag vill än en gång säga att jag tror att vi är överens om att vi inte får förstöra den anda som finns när det gäller insamling och återvinning av returpapper. Detta är en oerhörd tillgång för oss som vi skall slå vakt om. Det är ju positivt att vi samlar in så oerhört mycket papper att vi inte hinner med att ta till vara det. Men jag menar att industrin inte får dumpa priserna och på så sätt förstöra detta arbete. Vi politiker måste inspirera till att man satsar på denna verksamhet.
Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå, oc. : jag tror att även industrin har det, hur man skall kunna skapa garantier om det inte handlar om förbud. Industrin har själv nyligen mycket klart uttryckt önskemål om ett förbud mot eldning av papper. På detta sätt vill industrin skapa garantier. Jag delar Karl Erik Erikssons uppfattning om vikten av att återvinna papper. Jag tycker att vi måste ha samma mål när det gäller att öka denna — Prot. 1986/87:119 återvinning. Det är därför viktigt att utöka kapaciteten för att man skall 8 maj 1987 kunna ta hand om returpapperet så snabbt som möjligt. Såvitt jag förstår har det, precis som miljöoch energiministern säger, i princip redan fattats beslut om detta. Under en övergångstid kommer vi att ha ett visst överskott av returpapper. På grund av svårigheter att lagra detta papper kommer man att elda upp en del av papperet. För att man på längre sikt skall kunna få ett rimligt pris på returpapperet, vilket Karl Erik Eriksson vill ha, är det bra att det råder konkurrens både när det gäller eldning och när det gäller import. Jag tror inte att denna konkurrens kommer att vara störande i normala fall utan bara när oljepriset är mycket högt.
Herr talman! Får jag bara, för att ge mitt bidrag till en utveckling i rätt riktning, säga här i kammaren så att det kommer in i protokollet att den typ av utttalanden som Karl Erik Eriksson läste upp och som jag vet förekommer naturligtvis representerar ett helt felaktigt sätt att arbeta med dessa frågor. Vi måste alla hjälpas åt att se till att returpapper inte bränns utan återanvänds. Jag har ju kontinuerliga kontakter med Kommunförbundet, med Värmeverksföreningen, med Renhållningsverksföreningen, m.fl. liksom med industrin, och jag brukar säga detta till dem. Jag kommer att upprepa det.

Herr talman! Jag vill till sist säga att jag känner till att statsrådet hade ett sammanträffande med Kommunförbundet den 19 januari, vilket jag gav henne en eloge för. Jag tycker att det är bra att statsrådet håller så hårt i denna fråga. Jag har med oro sett att importen inte har minskat särskilt mycket. Den har minskat något, men den ligger fortfarande på en relativt hög nivå. Det är olyckligt. Även om vi båda är irriterade över dessa uttalanden från exempelvis mitt hemlän så är detta verklighet. Jag utgår från att de siffror som cheferna på detta område har lämnat är riktiga. Då är det opsykologiskt att samtidigt fortsätta att importera så mycket.
Herr talman! Jag tror att vi skall stå fast vid att Sverige är ett frihandelsland med fri prisbildning. Jag kommer om en vecka att besöka Västtyskland, som är det största importlandet i detta sammanhang, för att diskutera miljöfrågor med min kollega där. Det är naturligt att dessa frågor då tas upp.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har mot bakgrund av pågående diskussion om en eventuellt tidigarelagd start av kärnkraftens avveckling i en interpellation ställt följande frågor till mig: Vad finns det inom tidsperspektivet fem-åtta år för energikällor som kan ersätta den elförsörjning för Skåne och södra Sverige som i dag kommer från Barsebäcksverket och Oskarshamnsverket? Kan statsrådet garantera att en avstängning av Barsebäcksverket inom fem-åtta år inte kommer att innebära en höjning av elpriset eller en försämring av miljön? Regeringen arbetar för närvarande med den redovisning av energipolitiken som kommer att lämnas till riksdagen i vår. I detta arbete studeras många olika alternativ och möjligheter. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att nu besvara de frågor som Sten Andersson i Malmö har ställt eller ta upp någon diskussion om dem. Jag är inte heller beredd att kommentera de spekulationer om tidigarelagd stängning av Barsebäcksverket som framförts i massmedia.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Som framgick av statsrådets svar vill hon inte svara på dessa frågor nu, utan hon hänvisar till den redovisning som riksdagen senare kommer att få. Men vi har blivit lovade en proposition till den 31 mars, i vilken regeringen skulle ta upp dessa frågor. Propositionen har ännu inte kommit till riksdagen. Min berättigade fråga är därför: När kommer denna redovisning att presenteras för oss i riksdagen? Den försening som har skett innebär att riksdagen inte kan behandla propositionen under våren, utan den skjuts över till hösten. Varför har jag då skrivit denna interpellation? Jo, därför att socialdemokraternas verkställande utskott i slutet av mars presenterade någon form av rapport eller uttalande där man sade att 1993—1996 skulle man ta två reaktorer ur drift. Dessa skulle ersättas med nya energikällor och ny energi. Till det sista skall jag be att få återkomma med en fråga. Statsrådet säger vidare att hon inte är beredd att diskutera de spekulationer som har förekommit i massmedia om Barsebäck. Men vad är orsaken till dessa spekulationer? Det är inte vem som helst som står för dem. Det är inte linje 3-anhängarna, dvs. centerpartisterna och kommunisterna, som har stått för dessa spekulationer. Låt mig nämna några exempel. SSU har sedan länge krävt en tidigare avstängning av Barsebäcksverket. Broderskapsrörelsen har också krävt det. Tidningen Arbetet i Malmö, som är ett trovärdigt organ när det gäller statsrådets åsikter i de flesta frågor, har bedrivit en formlig kampanj för att man i förtid skall stänga Barsebäcksverket. Danmarks miljöminister har ställt kravet att Barsebäcksverket skall stängas under 1987. Om detta vill jag säga att det hela till stor del baseras på en formlig lögnkampanj. För att ta ett exempel kan jag nämna att motståndarna gång på gång hävdat att Barsebäcksverket är det sämst placerade kärnkraftverket i hela världen. Det är inte sant. Var och en som vill kontrollera detta kan — Prot. 1986/87:119 plocka fram en karta och se var andra kärnkraftverk är belägna. Man ser då 8 maj 1987 att det finns verk som ligger i områden med betydligt större befolkningstäthet än vad som är fallet i Barsebäcksområdet. Barsebäcksverket svarar för 40 20 av elströmmen i södra Sverige. Om man skulle plocka bort detta verk — jag tror inte att statsrådet har kurage nog att stå emot attackerna —, är enligt de flesta experterna kolkraftverk ett trovärdigt alternativ. Skulle någon energikälla i dag snabbstoppas vore det väl kol, för så mycket elände, sjukdomar och fördärvad natur har blivit resultatet av kolanvändning. Man skulle sätta upp som mål att stoppa alla kolkraftverk i stället. Det räcker bara att titta ut i Europa — i Östtyskland, Polen, Västtyskland och Tjeckoslovakien finns stora områden av fördärvad och död natur på grund av överdriven användning av kol. Det har i de yttersta av dessa dagar talats om att man kanske inte skall satsa på kol utan i stället på gas. Haltenbanken i Norge har nämnts. Men för detta finns ingen färdig teknik nu. Att till 1993 ersätta Barsebäcksverket med gasverk är inte realistiskt: Dels är inte Haltenbanken tekniskt utprovad, dels skall man bygga ganska långa pipelines. Det är inte någonting som man gör på fyra fem år. Vidare kan det tyckas förvånansvärt att man i både Västtyskland och Holland har stängt av gasverk och byggt om dem till kolverk i stället. I Sverige skall vi satsa på gas, någonting som andra inte satsar på, för att tillverka ström. Det kan innebära att vi som bor i Skåne, om Barsebäcksverket skulle stängas, vid flera tillfällen kommer att vara utan elektrisk ström. Det kommer att bli mycket dyrare, och hyrorna kommer att stiga. Det talas också i dag om att man tvingas till en chockhöjning av elpriset plus en höjning av oljeoch bensinpriset. Till sist, herr talman! Hur går det uttag man tidigare talade om ihop med talet om ny energi? Vad är ny energi? Nya energikällor kan man köpa, men vad är ny energi för någonting? Jag skulle vara tacksam om statsrådet ville ge svar på denna punkt.

Herr talman! Jag har viss erfarenhet av att inte få svar på frågor. I det här fallet kan jag inte annat än tillstå att det finns vissa skäl till försiktighet med svaret, även om vi självfallet riktigt längtar efter att få veta vad som står i den proposition som eventuellt kommer den 14 maj. Jag tycker ändå det är en något överdriven försiktighet när miljöoch energiministern inte ens vågar beskriva verkligheten. Det är vad som behövs för att ge Sten Andersson i Malmö ett ganska korrekt svar på hans fråga. I dag har vi i Sverige en basproduktion av el i storleksordningen 10 TWh, som vi inte behöver för egen användning och som antingen nettoexporteras eller exporteras i form av icke-utnyttjad kraftvärme. Vi har en basproduktion med vatten, kärnkraft, kraftvärme och mottryck. Det är lätt att räkna ut att den 1986 var i den storleksordning jag nämnde, och den lär inte bli mindre i år. Det finns alltså en basproduktion av energi i Sverige som väl täcker bortfallet vid avstängning av Barsebäcksverket. Borttagande av Barsebäckselen är alltså inte på något sätt ett energiproblem. Så länge vi nöjer oss med 75 utnyttjande av befintliga anläggningar innebär det inga nya investeringar, inga nya kostnader. Så några nya resurser behöver i och för sig inte tillföras. Kvar står ett effektproblem när det gäller att plocka ner litet extraström till Skåne. Jag har en fråga till miljöoch energiministern. I energirådet och vid de allra första överläggningarna med partiledarna var frågan uppe om att effektivisera befintliga ledningar ner till södra Sverige. Det är en lönsam åtgärd, och den kan till stor del kompensera den brist på överföringskapacitet som finns för att bibehålla en fullgod leveranstrygghet. Enligt de uppgifter jag har fått lovade miljöoch energiministern vid de första överläggningarna med partiledarna att detta verkligen var någonting som hon omgående skulle ta tag i. Arbetet skulle igångsättas mer eller mindre omedelbart. Hur långt har man kommit i dag? Det är ganska väsentligt att man på ett rationellt sätt utnyttjar befintlig basproduktion i samband med att man påbörjar en kärnkraftsavveckling. Sten Andersson ondgör sig över kol. Alla skall veta att jag minst av alla älskar kol. Moderater och centerpartister var faktiskt överens om att höja kolskatten. Till sist svajade moderaterna. Trots att Sydkraft har ganska långtgående planer på 300 MW kolkondens i Malmö, behöver inte Sten Andersson ta ett samtal med Sydkraft. Det kan möjligen gälla en planering som görs enbart av förhandlingstaktiska skäl och ur naturgassynpunkt. I så fall har jag viss förståelse för det. I övrigt kan jag knappast se någon logik i sådana planer. Sten Andersson säger att man i Tyskland och Holland har konverterat från gas till kol. Det är korrekt, men det bör ses i rätt tidsperspektiv. Detta skedde när oljepriset var högt och gaspriset högt. Holland fick vissa dispenser i det sammanhanget. Med nuvarande gaspriser och med tanke på priserna i det korta perspektivet lär det inte finnas någon som vill konvertera från gas till kol. Men, miljöoch energiministern, vore det inte på sin plats att verifiera denna verklighetsskildring? Därmed skulle Sten Andersson få ett fullständigt svar också från mig som är en vanlig riksdagsledamot, även om många kanske inte sätter lika stort värde på sådant som när miljöoch energiministern talar om hur verkligheten ser ut.

Herr talman! Vi har vid åtskilliga tillfällen här i riksdagen hört Ivar Franzén tala mycket engagerat i energifrågor. Jag tillåter mig dock att lita på den mängd av experter som talar om att den linje som Ivar Franzén förespråkar inte är realistisk. Borttagande av Barsebäck är inget problem, säger Ivar Franzén. Man plockar ned litet ström till Skåne och effektiviserar ledningarna. Men när den situationen inträffar att där inte finns någon mer ström att plocka ned till Skåne, vad skall vi då göra? Då blir det så att ljuset släcks ofrivilligt. Det är beklagligt att statsrådet inte vill gå upp i denna debatt, för det hade faktiskt behövts. Ett av de besked som har kommit de senaste dagarna är att man skall ”spara bort” 50 96 av all kärnkraftsel. Det är målsättningen. Då kan man fråga: Har inte industrin under mycket mycket lång tid sparat el? Jo, ända sedan den första elchocken i början på 1970-talet. Redan då började man spara och man håller fortfarande på att spara el. Ibland säger man så här: Vi har ett så lågt energipris i Sverige att det gott tål att höjas. O.K., vi har ett lågt energipris. Men det skall då kompensera annat som är dyrt. Att i det läge som svensk industri i dag befinner sig i, där ett lågt energipris är en konkurrensförutsättning, chockhöja elpriset, det kan innebära att vi förlorar många många jobb framöver. Nu vet jag inte om statsrådet har rätt att komma tillbaka i debatten, men fortfarande är min fråga: Vad är ny energi? Här vill många människor ha ett klart besked.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö, jag har faktiskt rätt mycket kontakter med dem som anses vara experter, och det är inte någon av dem som när vi har resonerat om detta har hävdat att det är ett energiproblem att stänga Barsebäck. Icke en enda har gjort detta. Däremot har jag då klart deklarerat att det är ett effektproblem. Det måste vi alltså åtgärda. Huvuddelen av det problemet kan vi åtgärda på ett mycket lönsamt sätt genom att göra befintliga ledningar effektivare. Sedan måste vi gå vidare på den väg som Sydkraft är inne på, med vägen mot en tidsoch säsongavpassad eltaxa, som i och för sig inte nödvändigtvis behöver höja priset över året men som väl höjer det under den tid då vi har den högsta förbrukningen så att vi därmed får en rimlig morot, en rimlig stimulans att försöka använda annan energi. Sedan är det klart att jag är lika spänd som Sten Andersson på att få en vetenskaplig utläggning av vad ny energi är. Såvitt jag förstår är det på samma sätt med energi som med vatten — den kan aldrig förbrukas. Den kan bara ändra form och förorenas osv. Det är alltid energi som har funnits på något sätt i vår tillvaro och som vi plockar fram i de kvaliteter som vi tycker att vi har behov av just då. I sak kanske någon ny energi inte finns, men kanske i nya former och det är väl det mest intressanta. Även om jag inte är övertygad om att energiministern skall gå upp i debatten, så låt mig ändå säga så här: Om vi skall prata energi i det längre perspektivet — och det kan inte skada — tycker jag att vi alla skall vara mycket medvetna om att all energi som vi vill använda i större mängd och under längre tid måste på ett naturligt sätt ingå i naturens eget energikretslopp. Gör deniinte det, drar vi obevekligen på oss svårlösta och dyrbara, för att inte säga olösliga miljöproblem i det långa perspektivet. Det tycker jag är en sak som vi behöver fundera över litet till mans. Om vi använder den grundregeln för vårt handlande, då måste vi välja bort kärnkraften. Vi måste på sikt också välja bort fossila bränslen. Jag ser med spänning fram emot att energiministern — jag är inte riktigt klar över hur uttalandet bör utformas — uttalar sig om hur den absolut avgasfria motorn skall se ut och vilket bränsle den skall ha, vätgas eller någonting annat. Vi får väl se.

Herr talman! För sista gången vill jag fråga statsrådet Birgitta Dahl: Vad är ny energi? Det är säkert många som med spänning väntar på en definition av det uttrycket. Ivar Franzén säger att det bara är ett effektproblem. Han vill ha bort kärnkraften. Han vill ha bort den fossila förbränningen, och han vill inte bygga ut vattenkraften. Var någonstans i sinnevärlden skall vi hämta den energi som vårt land så väl behöver? Sverige konkurrerar i dag faktiskt framgångsrikt på världsmarknaden tack vare en rik tillgång på energi, men vad skall vi konkurrera med framöver, om vi skall följa det recept som Ivar Franzén har presenterat? Det skall bli mycket spännande att se. En sak är säker: standarden för svenska folket kommer att sjunka och det mycket snabbt. Sedan laborerar Ivar Franzén med olika taxor. Men til syvende og sidst är ju frågan: Vad kostar det totalt? Blir det dyrare enligt Ivar Franzéns modell än vad det har varit tidigare? Man kan ju, herr talman, bara titta litet grand utanför Sveriges gränser. Då kommer man fram till att det faktiskt satsas på en del av de energikällor, fru statsråd, som Ivar Franzén så ivrigt kritiserar. Jag hoppas ändå att vi, när vi skall fatta de här besluten i Sveriges riksdag, är mycket väl medvetna om vilka alternativ vi skall ha, så att vi inte börjar stänga av, innan vi har sagt ifrån vad vi skall ha framöver. Här är en liten räddningsplanka för statsrådet, för i det uttalande som jag refererade tidigare, står det faktiskt som sista mening att den avvecklingen beror på hur pass mycket man kan hushålla, hur pass mycket ny energi man kan få och hur pass många nya energikällor vi kan komma fram till. Men, fru statsråd, var försiktig ändå och gör inte något som kan bli mycket dyrt för svenska folket.

Herr talman! Jag har en kommentar att göra. Det har varit utomordentligt intressant att åhöra denna debatt mellan två partier som gör anspråk på att bilda regering tillsammans. Det blir mindre intressant om den olyckan skulle inträffa att de ställs inför den uppgiften. Det är nog, herr talman, tryggast när det gäller kärnkraftsavvecklingen, en säker energiförsörjning och omsorg om miljön, att lita till socialdemokratin.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att åstadkomma en effektivare rening av avloppsvattnet i Öresund. Först och främst vill jag poängtera att även om en hel del av de föroreningar som drabbar vårt land kommer från andra länder, är våra egna utsläpp inte alls oväsentliga. Ytterligare åtgärder i vårt eget land har därför stor betydelse för att skydda miljön. Egna åtgärder är även viktiga för att vi skall ha möjligheter att påverka andra länder i samma riktning. När det gäller havsföroreningsfrågorna arbetar regeringens aktionsgrupp intensivt. Inom ramen för detta arbete kommer naturvårdsverket att lägga fram ett förslag till aktionsplan i juni i år. Regeringen har nyligen beslutat om åtgärder för att skydda Laholmsbukten, vilka kommer att leda till en kraftig minskning av utsläppen inte minst från jordbruket. Beträffande Kattegatt och Öresund kommer naturvårdsverket och den danska miljöstyrelsen att på resp. regeringars uppdrag presentera utredningar och förslag i slutet av juni i år. Frågorna om utsläpp från Danmark och Sverige av föroreningar i Öresund behandlas i Öresundskommissionen. Av de redovisningar som lämnats i kommissionen har framgått att utsläppen från Köpenhamnsregionen för närvarande minskas kraftigt. Den danska miljöministern beslutade i höstas att det fr.o.m. oktober i år får släppas ut högst 440 ton slam, räknat som torrsubstans, per halvår från reningsverket för Köpenhamnsregionen. Detta innebär en rening med ca 80 20. Härutöver bör uppmärksammas att det danska folketinget nyligen också beslutat om en aktionsplan för Danmark, vilken kommer att innebära åtgärder mot både fosforoch kväveutsläppen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Visst är det helt klart att vi producerar ett och ett annat här i Sverige som är skadligt för miljön, men samtidigt har vårt land ett sådant geografiskt läge att vi tvingas ta emot en hel del av vad andra länder ”exporterar”. Danska reningsverk har under mycket lång tid släppt ut avloppsvatten i sådant skick att svenska kuster har drabbats av föroreningar. Detta är rätt intressant med tanke på den förra debatten vi hade, när jag sade att Danmarks miljöminister vid ett flertal tillfällen ställt krav på att Barsebäck skall stängas. Det kan tyckas att man borde sopa rent framför sin egen dörr först, innan man begär att andra skall göra det. De utsläpp som kommer från Köpenhamn drabbar inte i första hand Öresund, för där finns så pass starka strömmar att föroreningarna kommer igenom. Men på grund av vikande strömmar och motvind lägger de sig sedan i Kattegatt och utanför Hallandskusten. Danskarna är åtminstone på papperet medvetna om det här problemet. Den 18 november i fjol beslutade det danska folketinget i all hast att alla olagliga kommunala utsläpp skulle upphöra före den 1 maj i år. De skall alltså ha upphört. Det var inte sant, trodde vi, och det blev inte sant. Det enda som är realistiskt för att få dessa olagliga utsläpp lagliga är att med ett penndrag förklara dem för lagliga. Någon annan möjlighet finns inte. I Köpenhamn finns ett reningsverk som heter Lynetten, och det har aldrig fungerat bra. I ett avtal som slöts mellan Sverige och Danmark i april 1974 sade man att inom fem år skulle allt spillvatten som leds ut i Öresund vara renat. Det är 13 år sedan, och fortfarande kommer mycket orenat vatten ut i Öresund. Reningsverket Lynetten är misslyckat av det skälet att skulle det uppstå ett driftstopp där, kan man bara lagra slam under ett dygn. Sedan måste man pumpa ut avloppsvattnet orenat i Öresund. 1982 släppte man ut 28 500 kubikmeter slam — det motsvarar 10 300 ton torrstoff — rakt ut i Öresund. Nu säger statsrådet att förhållandena har förbättrats, och de har förbättrats något men icke alls i sådan grad att det är nöjaktigt. Det man släppte ut från Lynetten i fjol är ungefär samma mängd som om Malmö kommun med 240 000 invånare inte skulle ha något reningsverk utan kasta allt avlopp rakt i Öresund. Statsrådet nämner två siffror i svaret. Hon säger att danska miljöministeriet har sagt att man fr.o.m. oktober 1987 endast kommer att släppa ut 440 ton torrstoff per halvår. Varför pratar man om halvår? Man pratar alltid om år annars. Jag talade i morse med en person som i går varit på Lynetten, och han sade att det kommer att handla om minst 3 000 ton nästa år. I den följande meningen säger statsrådet: ”Detta innebär en rening med ca 80 26.” Men det har inte med saken att göra. Dessa 440 ton har inte dugg att göra med 80 96. Att det talas om 80 96 rening beror på att danskarna inte kan rena mer. De har som regel inte kemisk rening i sina avloppsverk som vi har i Sverige. Herr talman! Risken finns att vi än en gång blir lurade av danskarna. Danskarna har gång på gång lovat att lösa de här problemen, och gång på gång har de misslyckats. Det är positivt och bra att statsrådet har kontakter med miljöansvariga i Danmark, men nästa gång ni har kontakt, gå då utanför sammanträdesrummen och ta reda på hur det fungerar i verkligheten! De beslut danskarna har fattat och de avtal de har tecknat med oss skiljer sig avsevärt från verkligheten. Här måste det utövas starka påtryckningar, så att saker och ting sker snabbt. Antagligen kommer det att få den effekten att Lynetten måste läggas ner.

Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det ankom = Prot. 1986/87:119 mer på mig att besvara interpellationen. 8 maj 1987 Undersökningar av biologiska effekter av de magnetiska fälten kring kraftledningar pågår både i Sverige och utomlands. De hittills framkomna resultaten har ofta varit motsägande. För att regeringen närmare skall kunna följa utvecklingen på området har statens energiverk fått i uppdrag att årligen särskilt redovisa den forskning som bedrivs. Energiverket har nyligen överlämnat en rapport med verkets aktuella bedömningar dels av eventuella hälsorisker, dels av behovet av ytterligare svensk forskning inom området. I korthet konstaterar energiverket att de forskningsresultat som nu finns innebär att hälsorisker på grund av elektromagnetiska fält inte helt kan avvisas och att fortsatt forskning därför är angelägen. Energiverket presenterar fem forskningsprojekt som verket anser bör prioriteras. Eftersom hälsorisker inte kan uteslutas, måste forskningen på detta område givetvis fortsätta till dess att vi får klara besked om sådana risker föreligger eller inte. Jag räknar med att de forskningsprojekt som energiverket har prioriterat snarast kommer att påbörjas. Naturligtvis kommer allmänheten att få snabb information om de forskningsresultat som framkommer. De kraftledningsbyggen som pågår gäller främst ombyggnader och moderniseringar av de äldre delarna av det s.k. stamnätet. Det är viktigt att i detta sammanhang konstatera dels att dessa ombyggnader i stor utsträckning sker i befintliga kraftledningsgator, dels att man vid moderniseringen ökar varje lednings överföringskapacitet så mycket att ett stort antal befintliga ledningar kan tas bort. Eftersom ledningar tas bort och sträckningen för de kvarvarande anpassas med hänsyn till ny bebyggelse bör moderniseringen av stamnätet snarast medföra att befolkningens exponering för magnetiska fält minskar. Jag vet att kraftbolagen numera anstränger sig mer än tidigare för att finna ledningssträckningar som undviker omedelbar närhet till bebyggelse. Detta är givetvis positivt. Den för elsäkerheten ansvariga myndigheten, statens energiverk, anser inte att det hittills har framkommit skäl att ändra gällande bestämmelser. Om forskningen skulle leda till andra bedömningar så kommer elsäkerhetsbestämmelserna givetvis att ses över.

Herr talman! Jag vill tacka miljöoch energiministern för svaret. Det är alldeles riktigt som Birgitta Dahl säger, att de kraftledningsbyggen som pågår främst gäller ombyggnader och moderniseringar av äldre delar av dets.k. stamnätet. Men en del nya kraftverksbyggen pågår faktiskt, och där blir det ju inte fråga om befintliga kraftledningsgator. Vad vet vi om hur dessa nya kraftledningar dras? Det är möjligt att man då undviker ledningssträckningar nära bebyggelse och att gällande bestämmelser är tillräckliga, men vi vet inte med bestämdhet. 81 Att fortsatt forskning är viktig är vi helt överens om. Kraftledningar är en källa till att människor utsätts för magnetiska fält som kan innebära hälsorisker. Jag utgår från att forskningen inriktas på att kartlägga alla faktorer i vår vardagsmiljö som kan medföra skadliga magnetfält.

Herr talman! Jag vill på den sista punkten bara bekräfta att så är fallet. Det finns ju viktiga arbetsmiljöaspekter. Det handlar också om vanliga företeelser i våra hem. Jag vill alltså bekräfta att forskningen inriktas på att ta reda på alla dessa faktorer.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig dels om regeringen avser att låta utreda miljöoch naturvårdslagstiftningen i syfte att åstadkomma en bättre samordning, dels om regeringen är beredd att skicka ut Svenska naturskyddsföreningens förslag till ny naturskyddslag på remiss. Svenska naturskyddsföreningens förslag till ny naturskyddslag, som överlämnats till regeringen, har formen av en idéskrift med ett allmänt hållet utkast till bestämmelser som föreslås ingå i en ny naturskyddslag. Föreningen anger också att syftet med förslaget är att vara ett underlag för en diskussion samt för ett initiativ från statsmakterna att utreda miljöoch naturskyddslagstiftningen. Förslaget är inte så utformat att det direkt kan ligga till grund för en ny naturskyddslag. Det är naturligtvis angeläget att den lagstiftning vi har för att skydda vår miljö och vår natur är effektiv och ändamålsenlig. Nya kunskaper om miljön och ambitioner att stärka miljöintressena leder till ökade krav på lagstiftningen, liksom de erfarenheter vi successivt har vunnit om problem och ofullkomligheter i nuvarande lagstiftning. Jag utesluter inte att tillämpningen av den nya planoch bygglagen samt naturresurslagen kan få ytterligare konsekvenser för miljölagstiftningen. Även den pågående översynen av miljövårdsorganisationen kan föranleda en anpassning av lagstiftningen. Inom statens naturvårdsverk pågår en genomgång av naturvårdslagstiftningen. Regeringen har därför funnit det lämpligt att överlämna Naturskyddsföreningens förslag till naturvårdsverket. Jag utgår från att verket utnyttjar förslaget vid sina fortsatta överväganden.

Herr talman! Jag har med denna interpellation önskat få en diskussion med miljöministern om splittringen i organisationen, om en samordning av lagstiftningen, om olika tillämpning av avgifter och om luckor i lagstiftningen på miljöskyddsområdet. Jag har lojalt fått ett svar från miljöministern, som i dag inte har mindre än nio interpellationer att besvara, men jag är inte helt — Prot. 1986/87:119 nöjd med detta svar. 8 maj 1987 Miljöfrågornas alltmer ökade betydelse gör att det är nödvändigt att lagstiftningen verkligen fungerar, att den är heltäckande och att organisationen är tillräcklig och smidig. Samtidigt som stora krav måste ställas på organisationen och lagstiftningen måste lagstiftningen var möjlig att tolka — den måste täcka hela miljöområdet och ge möjligheter till så få tolkningsoch kompetenstvister som möjligt. Det finns i dag ett stort antal miljölagar: miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen, lagen om kemiska produkter och arbetsmiljölagen; jag kan inte här räkna upp alla lagarna på området. Det finns i dag, tror jag, inte mindre än 14 statliga verk som är direkt inblandade i miljöarbetet. Samtidigt finns det i en lång rad lagar föreskrifter inskrivna om miljöhänsyn. Skogsvårdslagen, vattenlagen m.fl. är exempel på det. Men var finns samordningen? Svenska naturskyddsföreningen, som på ett seriöst sätt representerar miljöopinionen här i landet, har i ett brev till miljöministern hävdat och understrukit en del av de synpunkter som jag här har framfört om att stora delar av naturvårdsoch miljöskyddslagstiftningen behöver omarbetas. Föreningen föreslår att regeringen tillsätter en bred parlamentarisk utredning. Naturskyddsföreningen anser att det i direktiven till denna utredning skallingå att man förutsättningslöst skall utreda hur en miljölagstiftning skall utformas, så att den dels motsvarar nu aktuella miljömål, dels på ett heltäckande sätt för in miljömålen i olika samhällssektorer. En effektiv utredning bör enligt föreningens uppfattning kunna redovisa resultatet inom 18 månader. Naturskyddsföreningen har också tagit fram en skiss till en ny naturskyddslag. Jag har i min interpellation frågat miljöministern om hon är beredd att sända ut detta förslag på remiss till berörda organ. Statsrådet hänvisar till att förslaget har överlämnats till naturvårdsverket för eventuella överväganden. Dessutom hänvisar hon till att naturvårdsverket har ett uppdrag att gå igenom naturvårdslagstiftningen. Jag anser att den översyn som naturvårdsverket gör i och för sig kan vara angelägen men att den är otillräcklig. Som stöd för den ståndpunkten kan jag hänvisa till ett svar som Naturskyddsföreningen fått från naturvårdsverket, där det står att direktiven för det utredningsuppdrag som naturvårdsverket har endast delvis tillgodoser de övergripande krav som ställs i Naturskyddsföreningens idéförslag till ny lagstiftning. Detta svar till Naturskyddsföreningen visar ju att jag har rätt i min uppfattning. Det utredningsarbete som pågår vid naturvårdsverket är begränsat. Det är, kan man säga, ett skummande på ytan. Dessa slutsatser från min sida gör att jag, med försök till någon fördjupning, upprepar mina frågor till miljöministern: Är inte det utredningsarbete som på frivillig basis utförs av Naturskyddsföreningen så värdefullt, att ett yttrande över idéskissen borde infordras från alla berörda organ? Nu har ju förslaget bara överlämnats till naturvårdsverket för eventuella överväganden. Svaret från naturvårdsverket till Natur skyddsföreningen visar ju att verket inte anser sig ha mandat att diskutera alla förslagen. Visar inte bristerna i lagstiftningen och de alltmer ökande kraven, att det är hög tid att tillsätta en parlamentarisk utredning som tar sig an lagstiftningen och organisationen på hela miljöområdet?
Herr talman! Det finns två problem på det här området enligt min mening. För övrigt uttryckte statsministern så sent som häromdagen samma uppfattning som refererats i pressen. Dels är nuvarande lagstiftning i sig själv för svag och splittrad, dels finns det problem med tillämpningen, tillsynen och efterlevnaden av lagstiftningen. Jag vill säga att det alltså under de närmaste åren kommer att behöva ske en uppskärpning i båda avseendena. Jag tror vi är överens på den punkten. Nästa steg: Hur genomförs detta arbete? För närvarande pågår dels den översyn som naturvårdsverket självt har startat, dels befinner vi oss i det skede när de nya, mycket viktiga lagarna planoch bygglagen och naturresurslagen skall sättas i sjön och börja tillämpas, dels får vi den 1 september Sven Heurgrens utredning om organisationen på naturoch miljövårdens område. Jag menar därför att det finns skäl att avvakta något — inte för att försena utan tvärtom för att så effektivt som möjligt utarbeta förslaget, innan vi definitivt bestämmer oss för vilken form vi skall välja för att snabbt få till stånd förbättringar av tillämpningen av miljölagstiftningen. Vissa delreformer, som är mycket viktiga, har för övrigt redan genomförts eller ligger på riksdagens bord. I den processen menar jag att vi inte skulle föra utvecklingen framåt särskilt mycket genom att skicka ut ett enskilt förslag, hur värdefullt det än är, på allmän remiss, utan det måste ingå i det arbete vi nu har framför oss för att få en bättre och effektivare lagstiftning på detta område.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på detta svar. Det finns bara några problem som jag vill ta upp i sammanhanget. Under den tid som går innan statsrådet eventuellt kommer fram till slutsatsen att man behöver göra en övergripande utredning fortsätter man att redovisa delar av olika förslag till riksdagen. Vi har ett sådant förslag nu, om ändring i miljöskyddslagen, som statsrådet mycket väl känner till. Ett sådant delförslag blir inte ordentligt genomarbetat, eftersom det hänförs till den nuvarande organisationen och den nuvarande lagstiftningen. Ta t.ex. detta att man inte kan ta ut miljöskyddsavgifter bara därför att man saknar resurser och organisationen inte är tillräcklig. Så uppfattade jag svaret. Det är i och för sig en fråga som vi får diskutera senare här i riksdagen, men jag tar det som ett exempel på problem som får en otillräcklig lösning genom att man inte kan ta sig an en genomgripande utredning. Sedan har vi det här med Naturskyddsföreningen. Jag tror att det är ganska ovanligt att en frivillig organisation, utanför den statliga byråkratin, tar fram ett så omfattande förslag som detta, Bättre naturskydd. Om nu en organisation har tänkt igenom en fråga så här noga, är det väl rimligt att man — Prot. 1986/87:119 tar till vara detta. Jag begär inte någon formell remiss, men jag tycker ändå 8 maj 1987 att det kunde vara skäl att, på samma sätt som statsrådet överlämnar ä a de RA É 3 Om riskerna med benförslaget till naturvårdsverket, överlämna det till de övriga 14 verk som är Å E å seniblyfribensin engagerade i miljöarbetet och säga: Här får ni det här förslaget, det vore intressant för mig att få era synpunkter på det. Nu hamnar förslaget bara hos naturvårdsverket, som säger sig inte ha någon egentlig nytta av det.
Herr talman! Jag misstänker inte Lars Ernestam för att vara byråkratisk, men jag ville bara försäkra mig om att han inte är det. Det är klart att förslaget skall tas till vara. Vi har inte skilt oss från saken i departementet bara därför att vi också har sett till att naturvårdsverket använder sig av detta isitt arbete. Men det kunde ju hända att det vore lämpligt att, om vi kommer fram till en samlad form för översynen, låta förslaget ingå i denna.
Herr talman! Det här börjar se mer tillfredsställande ut. Jag tycker nästan att det syftar fram mot att statsrådet anser att vi måste komma fram till en samlad översyn. Visserligen har hon antytt detta i en del sammanhang, men det är glädjande att den samlade översyn som vi har föreslagit kanske kan komma till stånd. Och kommer den inom rimlig tid så kan naturligtvis detta förslag ingå där. Mina förhoppningar är dock inte så stora att insatserna kommer att göras inom de närmaste åren, utan jag är rädd att man kommer att fortsätta med vad jag upplever som ett lappverk på befintlig lagstiftning.

Herr talman!

Detta är samma genomsnittliga bensenhalt som fanns i de prover av blyad bensin som togs år 1985. Den högsta bensenhalt som uppmätts i blyfri bensin är 4,2 90, vilket är lägre än de 4,9 20 som uppmättes i prov av blybensin år 1985. Högsta tillåtna bensenhalten är 5,0 96. 85 Statens naturvårdsverk och kemikalieinspektionen kartlägger för närvarande olika bensintillsatser och deras påverkan på bl.a. utsläpp och hälsorisker. Arbetet syftar bl.a. till nya föreskrifter för motorbensin. Syftet är att nedbringa hälsooch miljöriskerna så mycket som möjligt. Jag avser att inom kort ta upp överläggningar med naturvårdsverket och oljebranschen för att snarast få till stånd återvinning av den bensin som dunstar av vid tankning av bilar.

Herr talman! För det första vill jag framhålla att det här är en mycket allvarlig och viktig fråga samt att detta är ett mycket bra exempel på hur interpellationsinstitutet bör användas när det gäller att reda ut viktiga problem. För det andra skulle jag vilja sortera ut ett par av problemen. Vårt gemensamma syfte är ju att problemen måste lösas. Jag börjar med att säga någonting om motorsågarna. Det är främst av tekniska skäl som man inte använder blyfri bensin. Motorsågarna klarar inte det för närvarande. Vidare tyckte jag att det kunde vara positivt att i svaret visa på att den blyfria bensinen inte — som man har kunnat läsa i en del tidningar — har en högre bensenhalt än den blyade bensinen. Det hade ju i så fall varit mycket tråkigt, eftersom den blyfria bensinen ur andra synpunkter har så många fördelar när det gäller miljö och hälsa. Jag tycker således att det är bra att få den saken klarlagd. Men vi är inte slutligt lugnade, och det är därför som kemikalieinspektionen och naturvårdsverket arbetar med dessa frågor. Syftet är att åstadkomma strängare föreskrifter för att minska hälsoriskerna. Så till ett annat problem som Elisabeth Fleetwood tar upp. Hon frågar: Vad händer vid låga hastigheter? Ja, problemen är desamma när det gäller bensenet vare sig det är fråga om katalysatorbilar eller andra fordon, vare sig man kör med blyad eller blyfri bensin. Vad det handlar om är att storstäderna och tätorterna har sina alldeles speciella och mycket allvarliga trafikmiljöproblem, som måste lösas genom ganska radikala åtgärder under de närmaste åren. Det gäller t.ex. att i så stor utsträckning som möjligt försöka leda tung genomfartstrafik utanför tätbebyggda områden, så att man inte i onödan får de trafikströmmar som i dag finns. Jag tänker då på de många stoppen, som gör att fordon passerar tätbebyggda områden med låg hastighet. Detta ingår i det arbete med en ny trafikpolitik som regeringen för 87 närvarande bedriver. Naturligtvis måste detta också ingå i kommunernas arbete. Både Elisabeth Fleetwood och jag bor i storstadskommuner, där ett sådant arbete måste utföras. Självfallet bör vi på sikt eftersträva ännu bättre motortyper och motorfordon än dem vi nu har, med den bästa formen av katalytisk rening och samma stränga avgasnormer som vi får. I princip handlar det alltså om helt nya drivmedelssystem och drivsystem. Rent tekniskt är det också möjligt för bilindustrin att ta fram sådana produkter. Men det kräver en internationell samordning, och det är vad regeringens arbete för närvarande syftar till. Vi har ett samarbete mellan miljöoch energidepartementet, kommunikationsdepartementet och utrikeshandelsministerns del av utrikesdepartementet.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig — vad regeringen avser att göra för att de av riksdagen antagna utsläppsmålen beträffande svaveloch kväveoxider skall uppfyllas, — om regeringen anser att samma minskningsmål bör gälla i Stockholm som i övriga delar av landet och - om beslutet att godkänna oförändrade utsläpp från Värtaverket kan påverka Sveriges möjligheter att få England och Polen att gå med på en 30-procentig minskning av sina svavelutsläpp. De mål för minskning av svaveloch kväveoxidutsläpp som riksdagen år — Prot. 1986/87:119 1985 beslutade innebär att utsläppen av svaveloxid till år 1995 skall minska — 8 maj 1987 med 65 26 och utsläppen av kväveoxider med 30 20, räknat från 1980 års nivå. Regeringen anser att det är utomordentligt angeläget att dessa mål uppfylls och att de av riksdagen och regeringen beslutade insatserna syftar till att så skall kunna ske. Naturvårdsverket kommer till sommaren att redovisa en uppföljning av hittills vidtagna åtgärder och ett förslag till fortsatt program för nästa treårsperiod. Målsättningen i fråga om svaveldioxid bedömer jag kommer att kunna uppfyllas redan med beslutade åtgärder. Jag vill i sammanhanget bl.a. nämna att regeringen har för avsikt att besluta om en minskning av svavelhalten i tunnolja till 0,2 26. Regeringen överväger också möjligheterna att minska svavelhalten i tjockolja. Läget beträffande utsläpp av kväveoxider är mera komplicerat. Trots att Sverige beslutat införa katalytisk rening på nya bilar fr.o.m. 1989 års modeller, tyder naturvårdsverkets undersökningar på att utsläppen från vägtrafik inte kommer att minska tillräckligt till år 1995, om inte ytterligare åtgärder vidtas. Till åtgärder som för närvarande övervägs hör ett förslag från naturvårdsverket om avgaskrav för lastbilar och bussar. Problemet behandlas också i det trafikpolitiska arbete som nu pågår. När det gäller förbränningsanläggningar har naturvårdsverket och energiverket arbetat fram ett förslag till handlingsprogram med bl.a. riktlinjer för högsta tillåtna utsläpp. De utsläppsmål som angivits avser de totala utsläppen för hela landet. Dessa utsläppsmål i sig innebär därför inga garantier för att utsläppsminskningen blir av samma storlek på alla håll. Med tanke på den dåliga luft som finns inom de centrala delarna av storstadsregionerna är det dock givetvis önskvärt att minskningen där blir minst lika stor som inom andra delar av landet. Detta kan beaktas bl.a. vid tillståndsprövningen enligt byggnadslagen eller miljöskyddslagen av anläggningar som kräver sådant tillstånd. Här har emellertid även kommunerna ett stort ansvar. Regeringens beslut om Värtaverket innebär att utsläppen därifrån inte får öka trots en utökning av verksamheten. Tvärtom kommer i vart fall svavelutsläppen att minska. Den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmen leder också till en fortgående minskning av utsläppen av svavel över Stockholms innerstad. Den nya anläggningen i Värtan innebär dessutom introduktion av en ny miljövänlig förbränningsteknik som, om den sprids även till andra länder, skulle bli värdefull i strävandena att minska de försurande utsläppen i Europa. Enligt min mening finns det därför ingen anledning att tro att beslutet att godkänna oförändrade utsläpp från Värtaverket skulle påverka Englands och Polens vilja att gå med på en 30-procentig minskning av sina svavelutsläpp.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret på min interpellation. Interpellationen har framför allt sitt ursprung i situationen i Stockholmsregionen. Häromdagen fanns det i tidningen notiser om att skogsdöden i Stockholmsområdet är betydligt värre än man tidigare har räknat med. Det 89 är nog ett faktum att försurningsproblemen i denna region är mycket allvarliga. Det är att notera, att även om man allmänt sett konstaterar att mycket av det försurande nedfallet kommer från utlandet gäller inte det på samma sätt för denna region. I Stockholmsområdet räknar man med att hälften av de försurande utsläppen produceras här, dvs. är av lokal karaktär. Detta är något av en utmaning, därför att det, mer än på andra håll, är vårt eget ansvar att se till att minska de försurande utsläppen. Det spelar alltså mycket stor roll vilka åtgärder som vidtas i regionen. Det är mot den bakgrunden som vi är många som har tyckt att beslutet att godkänna uppbyggandet av ett koleldat värmeverk i Värtan är ganska anmärkningsvärt. Vi har också tyckt att ambitionsnivån, dvs. att utsläppen av framför allt svavel inte får öka, är väl låg. Nu säger Birgitta Dahl att det kommer att bli en minskning, därför att Värtaverket har ett större arbetsområde än tidigare verk i Värtan. Det är naturligtvis sant att Värtaverket har ett större arbetsområde, men det ersätter inte bara fossileldad värmeproduktion utan också, såvitt jag vet, värmepumpar. Under denna vinter räknar man med att ungefär hälften av värmeförsörjningen i Stockholm har kommit från värmepumpar. Detta innebär, i varje fall enligt de uppgifter jag har fått, knappast att de regler som regeringen har satt upp för Värtaverket medför någon reell minskning — det kan möjligen bli en marginell minskning. Det är mycket svårt att bedöma detta på förhand, utan det visar sig i efterhand. Koncessionsnämnden har visserligen inte sagt sitt ännu, och det finns hittills indikationer på att nämnden kommer att skärpa kraven ytterligare. Helt klart är dock att Stockholm Energi har sagt att deras utgångspunkt är just oförändrade utsläpp och att det först efter ett par år är möjligt att bedöma om det blir en minskning av utsläppen, om de kommer att vara oförändrade eller om de t.o.m. ökar litet. Det här måste uppfattas som helt otillfredsställande, i ett skede där det är en gemensam ambition att få ner utsläppen så mycket som möjligt. Såvitt jag kan se innebär inte Värtaverket, i varje fall inte på något påtagligt sätt, en förbättrad situation vad gäller utsläppen i Stockholmsområdet. Utgångspunkten för varje nytt energisystem, i synnerhet i denna region, borde vara att det skulle innebära en radikal förändring — det är radikala förändringar som behövs. Det är riktigt att det inte bara är värmeanläggningar och industrier som förorsakar problemen, utan det är också bilismen. Jag kan bara konstatera att centerpartiet ville införa den katalytiska avgasreningen tidigare än vad som beslutades. Det är beklagligt att man skall behöva vänta så pass länge — även om det bara rör sig om ytterligare något år är det olyckligt. Jag hoppas att regeringen noga överväger hur utvecklingen ytterligare kan påskyndas för att minska utsläppen från bilismen. Det kan handla om att stimulera framtagandet av nya motortyper, åtgärder för att få till stånd en övergång från bilism till kollektivtrafik m.m. Det krävs alltså åtgärder. Det finns ytterligare ett fält som borde diskuteras och det är utsläppen från industrier. Centern har föreslagit utsläppsavgifter, som skulle gälla även för dem som håller sig inom ramen för de regler som koncessionsnämnden har = Prot. 1986/87:119 angivit, dvs. en stimulans till industrier och värmeverk att minska sina 8 maj 1987 utsläpp och så att de kommer under det utsläppstak som har angetts. Tyvärr har vi i centern hittills inte fått något stöd från socialdemokratin för den tanken. Det krävs alltså kraftåtgärder. Jag konstaterar då med beklagande att de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit för Stockholms vidkommande inte tyder på att det blir någon radikal förbättring av luftsituationen i Stockholmsregionen.

Herr talman! När vi diskuterar utsläppsfrågor är det angeläget att precisera var partierna står, och det var därför jag begärde ordet. Det finns ingen större skillnad i synsätt när det gäller utsläppsgränser mellan Pär Granstedt och mig, och i många av dessa frågor står också moderaterna på samma sida som centern och folkpartiet. När vi i riksdagen har röstat om dessa frågor har majoriteten bestått av socialdemokraterna och vpk, och de borgerliga partierna, ibland centern och folkpartiet, har stått på den andra sidan. Det gäller bl.a. en sänkning av de inhemska utsläppen till två tredjedelar. Nu säger miljöministern optimistiskt att hon tror att det målet skall nås. Vad är då kommentaren till att svavelutsläppen har ökat det senaste året? När det gäller kväve, som bevisligen är farligt, är minskningsnivån ganska lågt satt, och folkpartiet anser att utsläppen måste halveras under perioden fram till perioden 1995. Vad säger statsrådet om perioden efter 1995? Miljörörelsen anser att svavelutsläppen måste minska med 80-90 96. När det gäller kolanvändningen har mina partikamrater i Stockholm ställt upp bakom beslutet att bygga Värtaverket. Tyvärr måste åtgärder vidtas för att behålla energin när kärnkraften skall avvecklas. I fråga om normerna där anser folkpartiet att 0,05 gram svavel per megajoule bör vara den övre gränsen. Det förslaget har socialdemokraterna inte ställt sig bakom i riksdagen, utan vi har fått reservera oss för det. Om den tjocka eldningsoljan säger statsrådet att en sänkning övervägs från 1,5 till 0,5 96. Kommer det verkligen förslag på den punkten? Vi fick i dag ett positivt besked om den tunna eldningsoljan, nämligen att kravet på en minskning av svavelhalten till 0,2 7, som folkpartiet har begärt, skall uppfyllas. Det finns en lång rad sådana här frågeställningar där vi har haft olika uppfattningar i riksdagen. Jag vill slutligen ta upp biltrafiken. Vi har inte varit överens om tidpunkten för övergången till katalysatorrening och bättre reningsteknik i övrigt. Men det som står i fokus nu är den befintliga bilparken. De borgerliga partierna har i riksdagen begärt stimulanser för att få bilar från den äldre bilparken att gå över till bättre rening. Vi har ständigt fått negativa svar, men det är en viktig frågeställning. Är statsrådet beredd att medverka till att vi får möjlighet att införa stimulanser för rening av avgaser från de äldre bilar som inte har katalysatorrening?
Herr talman! Vi skulle kunna göra den här debatten till en diskussion om vem som har varit sämst eller bäst i det förgångna. Vi har många exempel att beslå varandra med om vi skulle önska det. Men det är både tröttsamt och destruktivt att hålla på med det. Jag vill bara ge ett exempel: Under åren 1976—1982 lyckades man inte komma fram till något riksdagsbeslut om kraftfulla åtgärder för att skärpa normerna för utsläpp från koleldade anläggningar. Det var ett av de första förslag som jag som ny energiminister lade fram till riksdagen och som innebar att vi i dag har världens strängaste krav. Vid den tidpunkt då de genomfördes var det många som ansåg att de tekniskt sett var omöjliga att uppfylla. I dag vet vi att vi klarar av dem med bred marginal. Därför är det sannolikt att de kommer att skärpas. När det gäller utsläpp från oljeeldade anläggningar har vi notifierat GATT. Vi väntar bara på att processen skall bli färdig för att vi skall kunna fatta beslut. Men ännu mer betydelsefullt är att vi genom samlade åtgärder för att minska oljeanvändningen och skärpa bestämmelserna redan nu har fått en minskning av svavelutsläppen med 70 90 räknat från 1970 och att vi sannolikt till mitten av 1990-talet — vilket jag anser nödvändigt — kommer att kunna uppnå den 85—90-procentiga reduktion som många talar om. Vi har också minskat behovet av att använda kol till mellan en tredjedel och hälften av vad vi alla räknade med vid tiden för folkomröstningen om kärnkraft 1980 — och det är betydelsefullt för att minska utsläppsnivåerna. Det är emellertid långt ifrån tillräckligt. Vår ambition är att fortsätta minskningen, bl.a. genom att utveckla ny miljövänlig förbränningsteknik. Värtaanläggningen är en anläggning där vi får pröva sådan teknik, och den kommer bara att få gå under förutsättning att den klarar mycket stränga krav. Totalt sett — genom den utbyggnad av fjärrvärmesystemet vari Värtan ingår — handlar det om en minskning med 300 ton/år i Stockholm. Kväveutsläppen blir oförändrade, men ailtså inte högre. Det är riktigt att man mitt i vintern ibland stänger av värmepumpar. Varför? Jo, mitt i vintern har vi i flera år under lång tid tvingats producera el med oljeeldade kondenskraftverk. Detta är ur miljösynpunkt mycket olämpligt — detta kan låta motsägelsefullt, men det är verkligheten. Och jag tror att Pär Granstedt och jag kan vara överens om att det i den situationen är klokt att göra så. Det förhållandet att svavelutsläppen har ökat har ett samband med att vi i flera år har haft stränga vintrar, som har ökat oljeanvändningen — tyvärr även för elproduktion i våra kondenskraftverk. Dessutom har den omvända oljekrisen förra året lett till att många, på ett sätt som inte är önskvärt, har börjat använda olja igen. Den utvecklingen bör förhindras. Till slut vill jag säga att när det gäller storstäder som Stockholm har de bästa resultaten när det gäller minskning av utsläppen hittills nåtts på energisidan. Situationen är betydligt mer bekymmersam vad gäller trafiken. Därför har jag haft överläggningar med kommunalpolitikerna från storstadsområdena om möjligheterna att åstadkomma betydligt bättre insatser när det gäller trafiken för att påtagligt förbättra miljön i dessa områden. Det är verkligen nödvändigt.

Herr talman! Miljöoch energiministern ville inte att vi skulle ägna oss åt att diskutera det förgångna. Jag kan ha förståelse för det när jag har hört det exempel som statsrådet tog, nämligen att det under de borgerliga åren inte hade varit möjligt att komma fram till ett riksdagsbeslut om reningskrav. Det var så, som Birgitta Dahl säkert minns, att den dåvarande mittenregeringen lade fram ett sådant förslag våren 1982. Det förslaget fälldes av socialdemokraterna och moderaterna tillsammans. Vad denna heliga eller oheliga allians hade för syfte i det här sammanhanget kan diskuteras. Det sades från socialdemokratiskt håll att det var otillräckligt, från moderaterna att det var litet för strängt. Men resultatet blev att hela processen blev uppskjuten. Socialdemokraterna får alltså tillsammans med moderata samlingspartiet helt ta på sig ansvaret för att det inte då blev något riksdagsbeslut. Sedan säger Birgitta Dahl att de stora insatserna när det gäller att få ned de försurande utsläppen har varit minskning av användning av fossila bränslen. Det är riktigt och den har varit mycket betydelsefull. Vad har då varit den socialdemokratiska regeringens bidrag i arbetet för att få ned oljeanvändningen och över huvud taget att få en bättre energihushållning här i landet? Jo, den socialdemokratiska regeringen har tagit bort de stimulansbidrag som fanns för energibesparande investeringar. Man har tagit bort anslaget till den kommunala energirådgivningen, som gav kommunerna möjlighet att hjälpa dem som ville göra energibesparande investeringar och man har kraftigt skurit ned statens anslag till energiforskning och utveckling av ny teknik. Såvitt jag kan förstå har de politiska förändringar som har skett sedan socialdemokraterna kom till makten varit enbart negativa beträffande möjligheterna att få till stånd energihushållning och ny energiteknik. Att det ändå har skett en hel del beror naturligtvis på att energipriserna ett tag låg så pass högt att de stimulerade till energibesparande investeringar. Detta gäller framför allt olja, men däremot inte på elsidan, där det har varit en ganska ordentlig elrea. Numera är priset inte speciellt högt på olja heller, och vi ser resultatet i form av ökade utsläpp. När det till sist gäller Värtaverket vill jag konstatera, att även om utbyggd fjärrvärme leder till mindre utsläpp kan man i detta fjärrvärmesystem använda flera olika energikällor. En viktig källa i dag är värmepumpar, som delvis kommer att ersättas av koleldning — och det kan inte vara någon fördel ur utsläppssynpunkt.

Herr talman! Utöver besparingar, som Pär Granstedt tog upp och som är en mycket angelägen fråga, är också skärpta normer för utsläpp mycket viktiga. Jag kan inte förstå varför inte regeringen och majoriteten här i riksdagen kan ställa sig bakom de krav vi har. Jag skall inte räkna upp alla procenttal, eftersom det är teknikaliteter. Men det visar sig på alla sätt att det finns tekniska möjligheter att skärpa normerna både för koleldning, för den tjocka eldningsoljan och mycket annat. Därför är det förvånande att vi bara har kommit till den lätta oljan. Det är bra att det blir 0,2 26, men också de andra frågeställningarna där socialdemokraterna och vpk har röstat emot i riksdagen är mycket viktiga. Det är viktigt att få skärpta normer även på dessa områden. Statsrådet sade att biltrafiken är en stor fråga i det här sammanhanget. Jag hade väl hoppats att ändå få något belyst hur Birgitta Dahl ser på våra synpunkter om miljöstimulanser för den befintliga bilparken. Det är ändå så att bilarna är seglivade. Vi vet att vi har bra bilar som varar många år och att det dröjer oerhört länge innan den bättre reningen slår igenom. Då skulle stimulanser för den befintliga bilparken kanske vara det just nu allra mest effektiva sättet att minska kväveutsläppen. I övrigt delar jag uppfattningarna om den tyngre biltrafiken, om att vi vill ha Kalifornienkrav osv., men jag tycker inte att det är någon idé att räkna upp alla de krav vi har. Det är bra att statsrådet nu arbetar med de tyngre fordonen, men också ägarna till de befintliga personbilarna bör få stimulans för att skaffa bättre rening på sina bilar.
Herr talman! Jag är näst intill imponerad av det dödsförakt varmed Pär Granstedt kastar sig ut i debatten med några exempel som jag var snäll nog att inte ta upp i mitt förra anförande. Det är riktigt att förslaget från mittenregeringen föll därför att moderaterna och socialdemokraterna röstade emot, men det var av helt olika skäl. Moderaterna ville inte ha ens de låga krav som mittenregeringen föreslog. Vi krävde betydligt strängare normer. Om ni hade varit kloka hade ni 1980 efter folkomröstningen stött vårt motionsförslag om att kärnkraftsavvecklingen skulle vara avslutad senast år 2010. Det förslaget fördes fram i en socialdemokratisk motion efter folkomröstningen. Om ni hade varit lika kloka och röstat med oss när det gällde strängare utsläppskrav, hade denna fråga inte blivit försenat ett par år till dess att vi fick en socialdemokratisk regering. När det sedan gäller de samlade insatserna för hushållning och utveckling av ny miljövänlig teknik är det ett faktum att av de sammanlagt 10 miljarder som har satsats de senaste drygt tio åren har 7 miljarder satsats efter det socialdemokratiska regeringstillträdet i oktober 1982, alltså nästan tre fjärdedelar. Det är också under den tiden som halveringen av oljeanvändningen och den mycket kraftiga reduktionen av behovet av att använda kol har genomförts. Jag säger inte detta för att jag vill påstå att insatserna hittills varit tillräckliga. Vår ambition är att öka dem. Vad vi måste ge oss på med mycket stor kraft är trafiksystemet.

Dessa frågor kommer att behandlas där, och riktlinjer som kommer att påverka arbetet så länge vi har en socialdemokratisk regering kommer att läggas fast vid kongressen.
Herr talman! Vem som är mest dödsföraktande, Birgitta Dahl eller jag, 8 maj 1987 skall vi kanske inte tvista om. Jag är naturligtvis glad över att Birgitta Dahl tillerkänner mig mod. Däremot tror jag inte att jag visade särskilt mycket mod just i det här fallet, därför att min kritik mot vad socialdemokraterna gjorde våren 1982 är mycket berättigad. Jag sade i mitt inlägg att moderaterna och socialdemokraterna anförde olika motiv, men vad de gjorde tillsammans var att fälla mittenregeringens förslag, och det medförde att inga skärpningar åstadkoms. Man stoppade de skärpningar av kraven som mittenregeringen ville genomföra. Det är faktiskt vad man åstadkommer som räknas, inte vilka haranger man omger sitt agerande med. Socialdemokraterna bromsade alltså en utveckling. Om man bara hade varit ute efter skärpningar kunde man mycket väl ha låtit mittenregeringens förslag gå igenom och sedan återkommit med förslag till ytterligare skärpningar. Så har vi gjort. Vi godtog det förslaget då och har sedan successivt krävt ytterligare skärpningar. Men när vi har krävt ytterligare skärpningar under senare år, då är det socialdemokraterna som — den här gången tillsammans med vpk — har satt stopp. Jag kan tyvärr inte riktigt ta ställning till Birgitta Dahls räkneexempel när det gäller satsning på hushållning och alternativ, men vad jag vet är att de uppgifter som jag lämnade i mitt förra inlägg, nämligen att man har skurit ner anslaget till energiforskning och utveckling av ny energiteknik kraftigt under dessa år, är riktiga. Man har också dragit in bidragen till energibesparingsinvesteringar och kommunal energirådgivning. Det är klara och oomtvistliga fakta. Jag har uppriktigt sagt varit ganska bekymrad över den socialdemokratiska energipolitiken på dessa områden samtidigt som jag uppskattar de otvetydiga uttalanden som Birgitta Dahl ofta gör om vikten av att säkerställa en kärnkraftsavveckling. Det är alltså viktigt att arbeta på ett sådant sätt att vi får ett energisystem som leder till mindre och mindre försurande utsläpp. Exemplet Stockholm är oroväckande också på det sättet att man upplever gapet mellan regeringens utfästelser — som är tilltalande — och vad man släpper igenom i praktiken. I Stockholmsfallet godtar man alltså i princip en oförändrad utsläppssituation, trots att man borde ha haft chansen att aktivt verka för att få en lösning på energisidan i Stockholm som leder till rejäla minskningar. Det är detta gap mellan i och för sig tilltalande och riktiga målsättningar och vad man sedan gör i praktisk handling som ger anledning till bekymmer.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att effektivisera kemikaliekontrollen i Sverige. Kemikaliekontrollen har setts över för endast ett par år sedan. Detta 95 Prot. 1986/87:119 = resulterade i dels en ny lag om kemiska produkter, dels en ny myndighet, 8 maj 1987 kemikalieinspektionen, som började sin verksamhet den 1 januari 1986. mor oa RR Bakgrunden till reformen av kemikaliekontrollen var regeringens bedömning att det var nödvändigt att få till stånd en effektivisering av arbetet inom detta viktiga område av miljöpolitiken. Det är därför naturligtvis nödvändigt att vi nu noga följer upp att reformen ger de avsedda effekterna. De nya arbetsformerna inom kemikaliekontrollen skall därför prövas efter det att verksamheten pågått under en tvåårsperiod. Särskilt resursavvägningen och samverkansformerna mellan de myndigheter som arbetar inom detta område skall då övervägas. Därefter får ställning tas till den fortsatta omfattningen och inriktningen av kemikaliekontrollen. Genom internationellt samarbete kan myndigheternas resurser för granskning av kemikalier effektiviseras väsentligt. Genom överenskommelser om fördelning av granskningen av olika produkter mellan länderna kan dubbelarbete undvikas och betydligt fler ämnen och produkter granskas ingående. Dessa frågor diskuteras bl.a. inom OECD:s kemikaliegrupp. Sverige deltar aktivt i detta arbete och föreslog nyligen som målsättning att de 1 000 kemikalier som svarar för 99,5 96 av den volym kemikalier som används bör kunna granskas inom fem år genom samarbete mellan länderna. Det svenska förslaget fick stöd av övriga länder vid mötet. När det gäller frågan om ansvarsförsäkring för kemiska produkter vill jag hänvisa till det arbete som pågår inom justitiedepartementet med en produktansvarslag. Enligt vad jag erfarit räknar man med att ett förslag skall vara färdigt i slutet av detta år. Jag vill vidare erinra om det ansvar som ligger på de kemikalielevererande företagen att se till att produkterna är väl utredda med avseende på sina effekter på hälsa och miljö samt att information lämnas om säker hantering av produkterna. Stora förändringar har nyligen genomförts inom kemikaliekontrollen. Jag kommer noga att följa hur verksamheten utvecklas. Som jag nämnde inledningsvis kommer en översyn att göras efter det att den nya ordningen varit i kraft under två år. När detta underlag är framtaget kommer regeringen att ta ställning till om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret också på den här interpellationen. Försurningen, som vi diskuterade för en stund sedan, är ett av de centrala miljöproblem vi har att brottas med. Kemikalieanvändningen är ett annat problem, som i och för sig delvis sammanfaller med försurningsproblemet, men det är ett huvudproblem på miljöområdet. Det finns en mängd kemiska produkter som cirkulerar i vårt samhälle, ett stort antal nya kemiska produkter dyker ständigt upp — det kan röra sig om tusentals produkter per år — och vi har bristande kunskaper om de effekter som de här kemiska ämnena och produkterna leder till. Hälsoriskeffekter uppträder ofta först efter lång tid. Det kan röra sig om inkubationstider på 10-20 år i vissa fall, vilket gör en bedömning ännu svårare. Även om man lär känna hur en viss kemikalie 96 verkar isolerat, vet vi därmed inte hur den verkar tillsammans med andra I kemiska ämnen. Det kan uppstå olika typer av synergieffekter. Detta är — Prot. 1986/87:119 alltså ett allvarligt och komplicerat problem. Mängden av kemiska produkter 8 maj 1987 som ständigt ökar betyder också att detta är ett snabbt växande problem. Till vårt förfogande har vi bl.a. kemikalieinspektionen som med några handläggares hjälp skall försöka hålla kontroll på den här utvecklingen. När man tittar på deras möjligheter påminner det litet grand om bilden av någon som försöker ösa en sjunkande roddbåt med hjälp av en tesil. Det är inte särskilt effektivt. De fåtaliga handläggarna har i realiteten ingen som helst möjlighet att utöva någon effektiv kontroll över flödet av nya kemiska produkter. Det erkänner de också öppet. Det blir en kontroll som sker stickprovsvis och sporadiskt. I övrigt är man tvungen att lita till vad leverantörerna själva uppger. Man får hoppas att leverantörerna i allmänhet är ärliga, men även om uppsåtet är ärligt kanske man inte lägger ned alltför mycken möda på att ta reda på fakta som ändå aldrig kommer att kontrolleras. En del är kanske inte heller helt ärliga. Det är alltså inte tillfredsställande att i praktiken basera kemikaliekontrollen i vårt land på vad importörer och leverantörer själva uppger. Vi skulle givetvis behöva en effektiv kontroll. Det som statsrådet säger om möjligheten att genom ett internationellt arbete dela på bördan tycker jag är positivt och lovvärt. Våra problem sammanfaller givetvis med de problem som liknande länder har. Det är samma kemiska produkter i mycket stor utsträckning. Detta tycker jag är bra. Däremot upplever jag kanske svaret som litet intetsägande när det gäller viljan och möjligheten att på ett mer radikalt sätt förändra våra egna möjligheter till kemikaliekontroll. Jag tycker att vi borde kunna vara överens om att den kontrollapparat vi har i dag är helt och hållet otillfredsställande. Den närmar sig inte ens en effektiv kontroll av kemikalierna. Därför borde man överväga att se över läget snabbare än som antyds i svaret. Det är självfallet alltid ekonomiska problem förbundna med att bygga upp en kontrollapparat. Men här borde rimligen regeln om att förorenaren skall betala gälla, dvs. det bör vara självklart att det är den som vill producera eller importera kemiska produkter som helt skall stå för kostnaden. Med den utgångspunkten borde det inte vara omöjligt att bygga upp en kontrollapparat som är anpassad till det faktiska behovet, vilket innebär att staten genom kemikalieinspektionen kan göra egna kontroller av i princip alla de nya kemiska produkter som söker sig in på den svenska marknaden. Successivt kan man också beta av de befintliga kemiska produkterna. Det är vi alltså väldigt långt ifrån i dag. Jag skulle gärna vilja höra statsrådet ytterligare utveckla om regeringen är beredd att bygga upp en kemikaliekontroll som innebär att de kemiska produkter som finns på vår marknad så småningom faktiskt kontrolleras och att de kemiska produkter som söker sig in på vår marknad kontrolleras redan från början.
Herr talman! Naturligtvis skulle vi önska oss ännu effektivare och bättre resurser. När man står i början av en verksamhet och det gäller att verkligen städa i mycket stora problem förefaller kanske problemen övermäktiga. Men ” jag kan inte riktigt skriva under på Pär Granstedts beskrivning, för så hjälplöst omedvetet handlar inte kemikalieinspektionen med de resurser den har. Jag följer verksamheten mycket noga, och vi är överens om att inspektionen i den här situationen skall tillämpa principen — vilket man också gör — att på ett strategiskt sätt inrikta sig på sådana områden som man bedömer som särskilt angelägna, både i det nationella arbetet och i det internationella arbete man har tagit initiativet till. Det tror jag är det bästa sättet att se till att man får ut det mesta av resurserna för närvarande. Till skillnad mot alla andra myndigheter fick faktiskt några myndigheter på miljöskyddsoch säkerhetsområdet förstärkta resurser i stället för nedskurna resurserna i årets budget. Dit hörde kemikalieinspektionen. Det är ett uttryck för regeringens vilja att man så långt som möjligt skall få bra resurser. Efter bara två års verksamhet kommer det att ske en översyn av kemikalieinspektionen. Jag tror faktiskt inte att det vore rättvist mot dem som där gör ett mycket ambitiöst arbete att utsätta dem för en översyn tidigare än efter två år. Då kommer man att kunna ta ställning till om och på vilket sätt arbetet ytterligare kan förbättras.
Herr talman! Jag vill understryka att uttrycken ”hjälplöst” och ”omedvetet” var Birgitta Dahls, inte mina. Jag har inte sagt någonting sådant om kemikalieinspektionen. Vad jag har hävdat är att man i förhållande till det jobb som behöver göras har fullständigt otillräckliga resurser och att man alltså inte ens kan komma i närheten av en effektiv kontroll av alla de nya kemiska produkter som söker sig in på marknaden, än mindre beta av de kemiska produkter som redan finns där. Birgitta Dahl noterar att kemikalieinspektionens resurser i alla fall inte har skurits ned, utan tvärtom ökats något. Man får naturligtvis vara glad och tacksam för att inspektionens resurser inte har skurits ned ytterligare, att inte tesilen har bytts ut mot en tårtgaffel. Det skulle vara den ungefärliga effekten om man hade tagit bort några av de få tjänster som finns i dag. Vad det handlar om är, såvitt jag förstår, att kemikalieinspektionens resurser helt enkelt inte alls är i den storleksordningen att man kan göra det jobb som skulle behöva göras, nämligen att se till att alla nya kemiska produkter faktiskt kontrolleras. Då räcker det inte med en eller annan ny tjänst, även om det är tacknämligt, utan det skulle behövas en organisation av en helt annan storleksordning än den vi har i dag. Jag tror uppriktigt sagt inte att de som arbetar på kemikalieinspektionen skulle bli så hemskt ledsna om man redan nu gjorde en översyn i syfte att ge inspektionen rejält ökade resurser. Det menar jag skulle behövas. De resurserna bör finansieras av de företag som producerar kemiska produkter. Ett sätt att få resurser för detta ändamål kan kanske vara en sådan ansvarsförsäkring som vi från centerns sida motionerat om. Jag hoppas att det nu kommer ett förslag till en sådan försäkring. Det antyds ju i svaret, och det är i så fall mycket värdefullt. Men förmodligen krävs det ett separat avgiftssystem — det finns ju också redan nu en början till ett sådant — så att de som producerar och importerar kemiska produkter faktiskt får betala kostnaden för upprätthållande av en betryggande kontroll. Som det nu är — Prot. 1986/87:119 släpps det ut kemiska produkter på marknaden vilkas konsekvenser vi inte 8 maj 1987 kan överblicka. Det är orimligt att det skall få fortsätta på det sättet. a Om kemikaliekon

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som ny ledamot i trafikutskottet efter Kurt Hugosson anmält Jarl Lander och som ny suppleant anmält Anneli Hulthén. Vidare har socialdemokratiska riksdagsgruppen som ledamot i krigsdelegationen anmält Birger Rosqvist. Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleant i socialförsäkringsutskottet efter förste vice talman Ingegerd Troedsson anmält Charlotte Cederschiöld.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig dels om Europakommissionen har ansett att svensk barnavårdslagstiftning strider mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, dels om regeringen ämnar ta upp diskussioner om en förändring av konventionen för att rent allmänt stärka skyddet för barn. Några av de klagomål från enskilda personer som har anförts hos Europakommissionen och som där har tagits upp för behandling i sak har berört svensk lagstiftning om omhändertagande av barn för vård utan samtycke, nämligen lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga resp. motsvarande regler i den tidigare gällande barnavårdslagen. Som nämns i interpellationen har två av dessa mål hos kommissionen blivit förlikta. Förlikningarna har ingåtts under medverkan av Europakommissionens sekretariat, och de har därefter godkänts av kommissionen såsom förenliga med konventionens anda. Något ställningstagande i sak från kommissionens sida till klagomålen sker naturligtvis inte i de fall där förlikning träffas. I ett mål om omhändertagande av barn har Europakommissionen emellertid gått in i sakprövning. Kommissionens ställningstagande framgår av en rapport som kommissionen avlämnat i december 1986. I rapporten har kommissionen bemött klagandenas uppfattning om den svenska lagstiftningen om omhändertagande av barn. Klagandena hade hävdat att lagstiftningen strider mot konventionen, eftersom den är alltför oklar och svävande vad sionen har uttryckligen tagit avstånd från klagandenas uppfattning. Efter analys av de aktuella svenska lagtexterna och förarbetena har kommissionen uttalat att det inte kan anses att lagtexterna inte uppfyller det kvalitetskrav som konventionen ställer. Det svar jag kan ge på Lena Öhrsviks första fråga blir alltså nekande. Europakommissionen har inte i något fall ansett att den svenska lagstiftningen på området strider mot konventionen. Jag vill tillägga att det mål som sakprövats av kommissionen har hänskjutits till Europadomstolen av både kommissionen och den svenska regeringen. Det blir alltså domstolen som i sista hand får pröva huruvida Sverige i något påstått hänseende har brutit mot konventionen. Vad gäller Lena Öhrsviks fråga om ändring av konventionen för att stärka skyddet för barn vill jag säga följande. Bestämmelserna i Europakonventionen, bl.a. artikeln om rätten till skydd för familjelivet, har en mycket allmän utformning. De får sitt närmare innehåll först när praxis utbildas genom avgöranden av Europadomstolen. Bl. a. med beaktande härav får ansträngningarna från svensk sida i praktiken inriktas på argumenteringen i de mål som kan komma upp till behandling hos konventionsorganen. Där måste vi föra fram och försöka vinna förståelse för de överväganden om särskild hänsyn till barnets bästa som ligger till grund för såväl utformningen av svensk lag som svensk rättstillämpning när det gäller omhändertagande av barn.

Herr talman! Först ett tack till socialministern för ett klargörande och bra svar på mina frågor. Egentligen känns det litet konstigt att behöva stå i den svenska riksdagens talarstol och diskutera anmälningar mot Sverige för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Sverige har i alla tider varit pådrivare för att sådana konventioner skall komma till stånd. Kanske just därför är det av största vikt att nu få ett klarläggande om Sverige på något sätt brutit mot Europakonventionen. Särskilt tänker jag då på vår barnavårdslagstiftnings överensstämmelse med konventionen. Vi har upplevt en ganska märklig debatt med stora braskande rubriker om att Sverige är fällt i Strasbourg för barnomhändertaganden osv. De förlikningar som ingåtts kan ha bidragit till den förvirrande diskussionen. De kan också ha bidragit till ett oklart rättsläge, eftersom skälen till förlikningarna inte kan redovisas. Därför har jag ställt frågan om Europakommissionen har ansett att svensk barnavårdslagstiftning strider mot konventionen. Jag har fått ett klart och tydligt svar: ”Europakommissionen har inte i något fall ansett att den svenska lagstiftningen på området strider mot konventionen.” Tydligare kan det knappast bli. Det är bara att hoppas att de som tidigare varit inblandade i debatten i massmedia lyssnar och verkligen tar till sig den uppgiften. Det kunde ju bli en fin rubrik, om än inte lika klatschig som den om att Sverige fällts i Strasbourg. Svaret är oerhört betydelsefullt för framtida rättstillämpning. Det är därför bra att det är så entydigt. konventionen för att stärka skyddet för barn, blir då mindre angelägen. Prot. 1986/87:121 Svaret visar att konventionen också ger barn ett grundläggande skydd. Så jag 12 maj 1987 instämmer helt i socialministerns uppfattning att vi med argumentering i enskilda ärenden bäst vinner förståelse för barns rätt till skydd mot C'”'åfgärderföratt övergrepp av olika sla Tindra spridning av FP 8 sjukdomen aids Bara en kort följdfråga: På vilket sätt tänker socialministern sprida information om kommissionens uppfattning om svensk barnavårdslagstiftning? Risken är mycket stor för att missvisande tidningsuppgifter kan komma att prägla diskussionen i samband med remissbehandlingen av socialberedningens och den särskilda utredarens förslag om ändring i lagstiftningen. Det berör troligen också barnens rätt-utredningens förslag. Vi behöver en seriös debatt i dessa svåra frågor. Vulgär debatt gagnar knappast någon. Vår barnavårdslagstiftning är väl avvägd och väcker respekt i många sammanhang. Den visar att vi vill ta ansvar. Därmed inte sagt att förändringar inte behövs, men jag tror att det råder stor enighet om grunddragen, i alla fall i denna kammare.
Herr talman! Det är riktigt som Lena Öhrsvik säger att man, när man läst massmedia, kanske fått en annan bild av vad som händer inom Europakommissionen. Vi har inte övervägt några speciella informationskanaler. Jag tror att inte minst detta att Lena Öhrsvik har interpellerat i denna fråga och jag har fått möjlighet att göra detta klarläggande uttalande i riksdagen kommer att ha betydelse ur informationssynpunkt. Vi skall naturligtvis överväga om vi kan finna andra vägar för att sprida information om beslutet.

Herr talman!

1986/87:121 6. om jag snarast kommer att lägga fram ett förslag till ändring av lagen 12 maj 1987 om vård av missbrukare i vissa fall, så att en effektiv t blir möjlig. Om ålgllödder för ad vångsvård av narkomaner blir möjlig. hindra spridning av Aids utgör slutstadiet av en infektion som orsakas av ett virus som numera sjukdomen aids allmänt kallas HIV. Något vaccin eller botemedel mot denna infektion finns ännu inte. Avgörande blir då att människor kan skydda sig mot HIV-smittan. Det är mycket viktigt att människor får kunskap om hur denna sprids. Enligt statistiken från statens bakteriologiska laboratorium har i Sverige t.o.m. den 30 april 1987 rapporterats 108 fall av aids, av vilka 57 avlidit. Antalet kliniskt anmälda HIV-positiva personer var då 1 444. Ett omfattande åtgärdsprogram mot HIV/aids genomförs för närvarande. Det samordnas av aidsdelegationen under min ledning. Efter denna inledning övergår jag till att svara på frågorna i tur och ordning. 1. I informationssatsningen som nu pågår utnyttjas bl.a. broschyrer, affischer, tidningsannonser och program i radio och TV. Grundvalen för informationen är bl.a. vad man genom praktisk erfarenhet vet om smittriskerna. Informationskampanjen har väckt en betydligt ökad insikt om HIV aids ökar kommer detta att fortlöpande påverka informationens innehåll. Allinformation som lämnas granskas av vetenskaplig-medicinsk expertis. Utgångspunkten för arbetet är att ständigt hålla informationen så sakligt korrekt som möjligt och förmedla den kunskap som leder till största möjliga egna ansvar. 2. I en utredning, som gjorts på regeringens uppdrag har professor Hans Wigzelli september 1986 föreslagit att ca 10 milj.kr. anslås för budgetåret 1987 87:80 om forskning få en utökad ram. Socialdepartementet har vidare i mars i år anslagit ytterligare 1,5 milj.kr. till MFR för att intensifiera forskningen om aids. MFR bedömer att de medel som anvisats är tillräckliga för de forskningsprojekt som MFR anser det rimligt att stödja. STU gör egna satsningar på angelägen aidsforskning. Regeringen har beslutat om projektering av ett säkerhetslaboratorium på SBL:s område för tillverkning av HIV, vilket också kommer att befrämja aidsforskningen. Regeringen har alltså ställt erforderliga medel till forskningen till förfogande. 3. Vimåste skaffa oss en ännu bättre bild av HIV-smittans utbredning i riket för att kunna sätta in nödvändiga åtgärder. Av den anledningen bör testningsverksamheten utökas. Socialstyrelsen avser att gå ut med en rekommendation om testning av alla gravida kvinnor samt allmänna råd i ämnet vid månadsskiftet maj-juni 1987. Aidsdelegationen beslöt nyligen att verka för att testning i ökad omfattning genomförs vid mottagningar för veneriska sjukdomar samt införs på infektionskliniker samt neurologi-, psykiatrioch gynekologmottagningar. Delegationen lämnade även andra förslag om en utökad testning. All testningsverksamhet 110 skall bygga på frivillighetens grund. Någon obligatorisk allmän testning bör enligt min och aidsdelegationens mening inte komma i fråga, bl.a. därför att anslutningen till en sådan testning aldrig kan bli 100-procentig och kommer att kräva en omfattande rapporteringsoch kontrollapparat för att spåra icke-deltagare. De allmänt negativa konsekvenserna av en sådan insats kan allvarligt motverka möjligheten att få smittade och misstänkta smittade till undersökning. 4. Smittskyddskommittén har i augusti 1985 lagt fram sitt betänkande om smittskydd. Kommittén föreslår bl.a. att med allmänfarliga sjukdomar skall avses sådana smittsamma sjukdomar som har hög smittsamhet eller kan få en explosiv utbredning, som har hög dödlighet eller kan ge bestående skador och som genom lämpliga personinriktade åtgärder kan hindras att sprida sig. Ärendet bereds med sikte på att en lagrådsremiss om ändrad smittskyddslagstiftning skall kunna lämnas till riksdagen under hösten 1987. 5. En effektiv och konsekvent kontrollpolitik är en viktig del av narkotikapolitiken. Svensk lagstiftning och praxis för att bekämpa narkotikabrott är därför mycket stränga. Allt innehav av narkotika är straffbelagt. Inom justitiedepartementet har en promemoria utarbetats med förslag till ändring av narkotikastrafflagen. Förslaget innebär att det straffbara området utvidgas till att gälla också intaget av narkotika. Promemorian har remissbehandlats, och beredningsarbetet pågår nu inom regeringskansliet. 6. Bristen på platser för vård av missbrukare samt vissa bristfälligheter i lagen om vård av missbrukare i vissa fall är de främsta anledningarna till att socialberedningen nu på regeringens uppdrag koncentrerar sitt arbete på en översyn av lagen och dess praktiska tillämpning. Detta arbete skall vara slutfört inom kort. Jag avvaktar nu socialberedningens betänkande och remissbehandlingen av detta innan jag gör en bedömning av vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas. Jag kan emellertid försäkra Gullan Lindblad att jag skall verka för en LYM som till sitt innehåll ger möjligheter till en effektiv vård.

Herr talman! Välkommen tillbaka till oss! Jag ber att få tacka socialministern för det utförliga svaret, som jag emellertid av naturliga skäl inte är nöjd med, eftersom jag har en annan uppfattning än socialministern. Jag tillhör dem som tycker att regering och riksdag har en alldeles för mjuk linje i aidsfrågan. ”Inte en sekund att förlora”, skrev Svenska Dagbladet i en ledare den 4 april i år. Jag håller med om det. Om jag som beslutsfattare inte nu kämpade för effektivare åtgärder på olika fronter skulle jag om något år fråga mig: Varför gjorde jag ingenting medan tid var? Man kan inte tala om att människor grips av hysteri, som en läkare skrev i ett uttalande i Svenska Dagbladet häromdagen, när de kräver flera aidstester och effektivare vård. Att kräva det är att känna ansvar. Det är inte heller att visa okunnighet, som en del har beskyllts för i debatten. Alla har faktiskt möjlighet att vara välinformerade i dag, främst genom massmedias försorg. Eftersom jag har ställt en del konkreta frågor och också fått svar på dem övergår jag nu till att kommentera frågesvaren. 1. Vad gäller informationen måste först sägas att den kom i gång väldigt sent. Vidare har den hittills varit ganska tam, även om en viss skärpning med en del provokativa frågeställningar har skett på den senaste tiden. Jag kan tyvärr inte hålla med om att informationen är sakligt korrekt. Vi vet nämligen väldigt litet med visshet. Forskarna är ju inte eniga. Enligt en del amerikanska forskare har man hittat större mängd HIV-virus i saliv än i slidsekret och sperma. Häromdagen stod att läsa i en artikeli Dagens Nyheter att man hittat HIV-virus i hudceller. Vissa forskare håller inte för osannolikt att även insekter kan överföra smitta. Information är väldigt viktig — det håller jag med om — men då skall den också vara sakligt korrekt. Nu utmålas användandet av kondom som ett relativt säkert skydd, och ungdomarna litar i stor utsträckning på det. Men helt säkert är det ju inte, även om det ger ett visst skydd. Min fråga kvarstår därför: När får vi en ärligare, kanske något tuffare, men mera korrekt information, en information som verkligen gör att enskilda människor tar ett ökat ansvar för sig själva och andra? 2. I fråga om forskningsanslagen råder det delade meningar — vi har som bekant föreslagit ökade forskningsanslag. Det dröjde länge innan beslut fattades om säkerhetslaboratoriet, men nu är ett sådant i alla fall på gång, och det är bra. Däremot är det inte klart hur det blir med anslaget till STU, som ju inte har fått de medel som begärts. Jag hoppas dock att vi är eniga om att alla nödvändiga resurser måste sättas in i detta fall och vill därför fråga om regeringen kommer att bevilja ytterligare medel, om detta efter hand visar sig nödvändigt. 3. Socialministern säger nej till allmän obligatorisk testning. I den frågan har jag motsatt uppfattning. Den uppfattningen delas uppenbarligen av 74 6 av svenska folket. Inte minst vårdpersonalen har samma uppfattning. Vi som har varit i ”vårdsvängen” — jag är ju gammal sjuksköterska — undrar varför man inte kan testa alla i vården nu, precis som man gjorde när det gällde syfilis och tbc på sin tid. Jag anser, liksom några socialdemokratiska riksdagskolleger i socialstyrelsens styrelse, att frivilligheten måste kunna ifrågasättas, om det gäller att rädda folket från en dödlig farsot, vilket denna sjukdom är. 4. Det är verkligen på tiden att förslaget till ändrad smittskyddslagstiftning kommer på riksdagens bord. Har jag tolkat det rätt, att det nu inte blir tal om att klassa aids som en venerisk sjukdom utan just som en allmänfarlig smittosam sjukdom? När kommer förslaget? 5. I vad gäller att kriminalisera all icke-medicinsk befattning med narkotika är det beklagligt att inte en sådan åtgärd har vidtagits långt tidigare i enlighet med de borgerliga partiernas förslag. När kommer det planerade förslaget? Det brådskar. Jag hoppas att det blir ett heltäckande förslag. 6. Medan en s.k. översyn pågår av LVM-lagen sprids HIV-smittan med förfärande hastighet av prostituerade narkomaner och deras s.k. kunder. Tidningen Expressen från i går talar sitt tydliga språk, som nog grep tag i de flesta av oss. ”Tjejerna som säljer döden”, stod det. Det kunde ha tillagts ”och torskarna som säljer den vidare”. Det är bra att socialministern nu ger löfte om en effektiv LYM-lag, men förlåt att jag säger att jag vill se den med egna ögon först. När kommer det förslaget på vårt bord? Känns det inte litet förfärande att vi kunde ha åstadkommit en sådan lagstiftning för många år sedan, om inte ”flummet” hade fått breda ut sig alltför mycket inom socialvården? Häromkvällen uppträdde en dr Jan Ramström — jag tror han var från Långbro sjukhus —-i TV. Han sade vad de flesta redan vet, att LYM-hemmen är bedrövliga, att det behövs en ny ledningsorganisation och kraftigt förstärkta resurser. Det är ett nationellt problem och ett statens ansvar, ansåg han. Jag delar hans uppfattning. Kommer socialministern att arbeta för ett statligt huvudmannaskap för LVM-vården?

Herr talman! En av de värsta smittkällorna för aids utgör prostitutionen. Aldrig så välformulerade upplysningskampanjer tycks vara helt verkningslösa på prostitutionskunder. De fortsätter att föra den heterosexuella smittan ut över landet hem till fru och barn. betalar för att slippa använda kondom. I en tidning kunde vi i går läsa om Eva 24 år, som är prostituerad och riskerar att dö i aids. Både hon och hennes kunder vet om det. Hon säger: ”Jag smyger inte med min sjukdom. Torskarna förstår att jag är HIV smittad. Ändå betalar de extra för att slippa kondom.” Man räknar med att ungefär hälften av de prostituerade på Malmskillnadsgatan här i Stockholm är HIV-smittade. Med 50 prostituerade som har fem kunder per kväll blir 1 750 män i veckan utsatta för smittorisker. Dödssmittan förs vidare med en fruktansvärd hastighet. Märk väl, detta gäller endast prostituerade på Malmskillnadsgatan! Med denna situation för ögonen måste vi givetvis använda alla tillgängliga medel för att få stopp på smittspridningen. Ett medel som jag redan tidigare har anvisat är en lagstiftning om kriminalisering av prostitutionskontakter. Det är en väg som allt fler numera förordar. Inte minst de poliser och socialarbetare som arbetar på fältet bland de prostituerade inser att det är ett sätt att få en förändring till stånd. Men det brådskar. Till sommaren dras nya unga flickor till prostitutionsträsken.

Herr talman! Först vill jag säga till Gullan Lindblad att de förslag som har presenterats med olika insatser för att hindra smittspridningen av aids har vi varit överens om i aidsdelegationen — där samtliga politiska partier är representerade, moderaterna genom Ann-Cathrine Haglund. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om utformningen av information — det tycker jag är ganska naturligt. Det har talats om att informationen är sen, men låt mig säga att det ju har gått ut information från både socialstyrelsen och aidsdelegationen innan denna tvååriga satsning satte i gång. Vi skall också ha fakta att informera om. I få sammanhang kan man tala om absoluta sanningar, och det förhållandet har i allra högsta grad gällt i den svåra frågan om HIV-viruset och aidssjukdomen. Kunskapen om sjukdomen ökar emellertid dagligen, och vi får alltså hela tiden mer att informera om. Informationen har inte varit vilseledande. Den har varit så saklig som vi har kunnat göra den. Vi har valt att i det inledande skedet inte använda oss av skräckpropaganda eller katastrofbudskap, som man har gjort i andra länder, utan utgångspunkten har varit att det inte går att skrämma människor till att ändra sina beteenden. Informationen måste vara saklig och balanserad men måste givetvis också ta fram allvaret i situationen. Det är möjligt att vi får höja rösten i fortsättningen; vi har ju den här informationsstrategin som sträcker sig över två år. Gullan Lindblad säger att forskarna har delade meningar. Vad menar då Gullan Lindblad att politikerna skall ta för ställning? Professor Hans Wigzell har gjort en genomgång av behoven på forskningssidan, och han och medicinska forskningsrådet menar att vi har de pengar vi behöver för forskning nu. Jag kan naturligtvis inte svara på vilka behov som kommer att finnas i fortsättningen, men för närvarande finns alltså inget behov av ökade medel. Också när det gäller testningen är vi helt överens i aidsdelegationen om att vi skall inrikta oss på riskutsatta grupper och successivt öka testningen. Vi tror att det är det bästa sättet att använda tillgängliga resurser på. Vi är alltså klart eniga om att det är det tillvägagångssätt som måste vara det bästa. När det gäller arbetet med den nya smittskyddslagen har jag i mitt interpellationssvar sagt att det kommer en lagrådsremiss hösten 1987. Det är svårt att veta hur lång tid lagrådet sedan kommer att ta på sig för detta arbete. Ambitionen är att vi skall kunna lägga fram en proposition under hösten. Gullan Lindblad frågade också när en ändring av LVM kommer. Göte Jonsson, som sitter i socialberedningen, är väl den som vet hur arbetet går, men enligt de uppgifter som jag har fått från utredningens sekretariat kommer förslaget från utredningen att överlämnas någon gång i början av andra halvåret. Jag tror att det är de första dagarna i augusti som jag skall få detta betänkande. Sedan fick jag en fråga om det statliga huvudmannaskapet för institutionerna. Här i riksdagen var vi när vi antog socialtjänstlagen överens om att ansvaret för all vård skulle ligga på kommuner och landsting. Det är i första hand socialtjänsten som har detta ansvar. Det fanns inga delade meningar, utan också företrädare för moderata samlingspartiet anslöt sig till denna uppfattning. Det är klart att man kan säga att situationen är en annan i dag — kanske har den skärpts på ett annat sätt nu när vi står inför hela aidsproblemet. Därför är det möjligt att vi får överväga andra former. Jag har dock inte sett att moderaterna har lagt fram några andra förslag. Men det är möjligt att det är en fråga som vi på något sätt får diskutera. Jag tycker att det är angeläget att vi snarast möjligt får i gång en bra LVM-vård, att vi får fler behandlingshem — också på frivillig väg. Det är för mig det avgörande. Det avgörande är således inte var huvudmannaskapet Gunilla André frågar om det kommer något förslag inom kort när det gäller att kriminalisera prostitutionen. Svaret är nej. Något sådant förslag förbereds inte.
Herr talman! Ni har varit överens i aidsdelegationen — det säger socialministern här —, och ni har gjort ett bra arbete. Också jag tycker att det är bra att man i den här frågan kan visa ganska stor enighet över partilinjerna. Men nu finns det faktiskt några stycken i olika partier som tycker att vissa saker har gått för långsamt och att man borde vara litet tuffare när det gäller vissa åtgärder. Jag tror att det är bra för debatten. Forskarna har delade meningar. Vilken ställning skall vi då ta? Jag tycker att det är viktigt med forskaranknytning. Men det finns, som sagt, de som tycker annorlunda än de personer som nu har en stark ställning i aidsdelegationen. Det viktiga är att man inte är så tvärsäker när man går ut med information. Jag tyckert.ex. att informationen om att pussar och kramar inte smittar är direkt vilseledande. Vissa forskare har funnit att det finns mera HIV-virus i saliv än i slidsekret och sperma, som jag nyss sade. Frågan om huruvida det finns medel till forskningen eller ej kan vi också debattera. Den 30 april läste jag en artikel i Svenska Dagbladet. Där klagade STU över att industridepartementet inte har fått några extraanslag för aidsprogrammet. Den frågan lyder visserligen inte under socialministerns domvärjo. Men jag ber socialministern att uppmana sin kollega industriministern att verkligen se till att STU får sina medel, så att man kan bedriva denna forskning. Socialministern säger fortfarande nej till obligatoriska test. Jag vill då påpeka att vårdpersonalen ute på avdelningarna faktiskt önskar sådana. De menar att det på det sättet blir mindre av särbehandling av patienterna. Om alla testas, blir det ju inte så märkvärdigt. De tycker också att det skulle vara en stor trygghet om vi hade allmänna test. Vi skall vara klara över att vårdpersonalen befinner sig i en fruktansvärt svår situation. Det är därför viktigt att vi också går personalen till mötes på olika sätt. Jag tycker att vi måste se till att den vårdpersonal som har det här tunga ansvaret bl.a. får bättre löner. Men det är inte vår sak att ta upp den frågan nu. Jag ville ändå ge uttryck för detta. Jag hoppas att den nya smittskyddslagstiftningen kommer till hösten, för nu brinner det i knutarna. Vi har ju väntat väldigt länge på en sådan. Vad gäller lagen om vård av missbrukare dristar jag mig till att säga att jag alltså har precis samma uppfattning som doktor Ramström gav uttryck för i TV, nämligen att denna fråga borde vara en statens angelägenhet. Jag tycker att socialministern, som ändå är den högst ansvariga på detta område, skall se till att ett sådant förslag snarast kommer på riksdagens bord.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga om kriminalisering av prostitutionskontakter. Tyvärr blev svaret ett kategoriskt nej. Situationen är nu så exceptionell att det finns anledning att omvärdera tidigare ställningstaganden — utvecklingen är ju synnerligen alarmerande. Jag kan här bara vädja till socialministern: Tänk om och tänk om fort!
Herr talman! Jag håller med Gullan Lindblad om att det är bra om testningen kan avdramatiseras. Alla har rätt och möjlighet att låta testa sig, och vi försöker alltså i aidsdelegationen successivt utöka den grupp som vi anser bör testas. Det är naturligtvis viktigt att resurserna används på ett riktigt sätt. Jag har förstått att Gullan Lindblad inte tillhör dem som säger att hela den svenska befolkningen på åtta miljoner människor bör testas — något som verkligen skulle vara ineffektivt och ett sätt att mer eller mindre kasta pengar i sjön. Däremot diskuteras en upptrappning när det gäller vilka grupper som skall testas. Jag håller med om att vårdpersonalens situation är mycket besvärlig, men till det kan sägas att riskerna för vårdpersonalen att själv bli smittad är mycket små. Såvitt jag vet är det fyra personer i världen bland vårdpersonal som har blivit smittade, och det har skett genom olyckshändelser, där de har smittats via sprutor. När det gäller informationen och informationssatsningarna sade jag att informationen inte har varit vilseledande. Den bygger på vetenskapliga och medicinska fakta om hur HIV sprids och inte sprids, och det är viktigt. Jag hävdar alltså att informationen är sakligt korrekt. All information skall naturligtvis utvärderas i framtiden. Den skall granskas av vetenskaplig och medicinsk expertis för att vi skall få reda på om vi har informerat på rätt sätt. Till Gunilla André vill jag säga att kriminalisering av prostituerades kontakter skulle göra att det blev mycket svårare att få tag på de prostituerade och deras kunder. Gunilla André tror nog inte heller att prostitutionen därmed skulle avskaffas. Den skulle då finnas på andra ställen, och det skulle bli svårare att nå både de prostituerade och deras kunder. Om jag tyckte att det vore ett bra sätt att komma till rätta med prostitutionen skulle jag vara beredd att diskutera ett sådant förslag här, men hittills har inte jag eller några andra övertygats om att det är ett bra sätt.
Herr talman! Jag förstår inte varför socialministern inte kan tänka sig en allmän, obligatorisk testning. Vi kan dividera om detta en annan gång, men jag tror ändå att vi så småningom kommer dithän. Jag har inte i dag hört något uttalande om att det inte skulle vara ”lönsamt” därför att det är för få som visar sig vara smittade. Det är annars ett mycket cyniskt resonemang, som jag har hört i andra sammanhang. Man kan fråga sig: Hur mycket kostar det att testa i dag? Hur mycket pengar satsas på forskning, på LVYM-åtgärder m.m., mot vad det kommer att kosta om några år? Om vi inte vidtar drastiska åtgärder i dag och t.o.m. tubbar på den personliga integriteten, som i vissa fall är så helig, kommer utvecklingen av smittkurvan och sjukdomens utbredning att fortsätta. Vivet — Prot. 1986/87:121 hur det ser ut i Amerika och Afrika. Vi sitter inne med facit, och därför är det 12 maj 1987 vår skyldighet att göra allt vad vi kan i dag. De satsningar som görs i dag är billiga jämfört med vad det kommer att kosta senare. sa ee Till sist något om LVM-vården. Jag skall citera från en artikel av Nils elbORd rden till Bejerot i Svenska Dagbladet i dag: egetboende ”Men att i ett samhällsperspektiv förlita sig på frivillig behandling av enskilda missbrukare är som att bekämpa malaria genom att jaga mygg — — —. Här är det narkotikapolitiken som är det främsta instrumentet. Det vapnet måste vi utveckla och sätta in nu, innan det är för sent och hela välfärdssamhället brakar samman under trycket av aids, missbruk, brott och socialt sönderfall.” En ändring av lagstiftningen om vård av missbrukare och en kriminalisering av all befattning med narkotika är mycket brådskande, och jag tror att socialministern skulle finna stor förståelse i denna kammare om den saken bröts ut ur alla utredningar och det hände någonting nu. Tommy Norberg, den polis som arbetar på Malmskillnadsgatan, är enligt Expressens artikel också mycket bekymrad över LVM, som i dag inte fungerar. ”Det är ingen idé att sända dem för vård.” Han säger också: ”40 miljoner har myndigheterna satsat i kampen mot aids när det gäller information, men polisens prostitutionsgrupp har inte fått några ökade resurser. Det är två poliser som skall jobba i sommar, och de kanske också kopplas bort för att åka radiobil och bevaka statsbesök. Det är inte klokt.” Detta är inte socialministerns område, men säg då till justitieministern att han också ger polisen ökade resurser!

Herr talman! Göte Jonsson har frågat Bengt Lindqvist vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att motverka otrygghet och lidande beroende på bristande hänsyn till egna önskemål vid utskrivningar från sjukhem och för att öka den enskildes valfrihet och trygghet i samband med utskrivning till s.k. eget boende. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den snabba utveckling av öppna vårdformer som pågår vad gäller vård och service till äldre, handikappade och långvarigt sjuka är en av de största och viktigaste förändringarna i dagens socialpolitik. Regeringen har i skilda sammanhang, bl.a. i propositionen 1984 85:142 om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappade och | långvarigt sjuka, redovisat vissa utgångspunkter och åtgärdsförslag. Enligt | regeringens bedömning är det emellertid angeläget med ett mer samlat 117 program för äldreomsorgernas framtida utveckling. Mot denna bakgrund avser regeringen att våren 1988 redovisa en äldrepolitisk proposition, som främst kommer att vara baserad på det betänkande som den s.k. äldreberedningen planerar att avlämna sommaren 1987. Med hänsyn till det arbete som pågår vill jag nu inte närmare gå in på de åtgärdsförslag som regeringen kommer att aktualisera vad gäller att garantera den enskildes valfrihet och trygghet i samband med t.ex. utskrivningar. Jag vill dock instämma med Göte Jonsson i att den situation som beskrivs i JO:s utlåtande är helt oacceptabel och betona att frågor om den enskildes självständighet och trygghet kommer att ha en central plats i propositionsarbetet. I de allmänna råd om samordnad äldreomsorg som socialstyrelsen utfärdade år 1986 anges att förändringsarbetet inom äldreomsorgen måste präglas av hänsyn och varsamhet; bl.a. sägs att ”det är viktigt att ingen tvingas att flytta från vad han eller hon anser vara sitt hem”. Endast några enstaka fall av den karaktär som beskrivs i interpellationen har anmälts till socialstyrelsen. Avsevärt vanligare är att klagomål framförs om att människor tvingas flytta till institutioner till följd av att kommuner och landsting inte erbjuder en tillräcklig service och vård i öppna vårdformer. Avslutningsvis vill jag peka på att det fall Göte Jonsson refererar till i interpellationen ger en mycket tydlig illustration till hur angeläget det är att en betydande del av dagens institutioner ersätts av fullvärdiga bostäder där den enskildes självständighet kan garanteras. Inför framtiden får människor inte vara hänvisade till att leva tiotals år inom institutioner där beslut om flyttningar m.m. kan fattas av myndighetspersoner. Ökade möjligheter att få bo kvar hemma eller i serviceresp. gruppbostäder med hyreskontrakt av normalt slag är en förutsättning för att de boendes rättigheter och integritet skall kunna skyddas. Ett fortsatt förändringsarbete med inriktning mot att vidareutveckla de öppna vårdformerna är alltså av en grundläggande betydelse för att undanröja de bakomliggande orsakerna till att de problem som beskrivs i interpellationen uppstår.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på interpellationen. Det var en hel del positiva synpunkter som statsrådet gav till känna, bl.a. att hon delar min uppfattning att det är helt otillfredsställande att det får gå till på det sätt som skedde i det aktuella fallet. JO har prövat fallet och gjort mycket klara uttalanden att det inte skall gå till på det sättet. Statsrådet säger att det är viktigt att de som vill bo hemma får behålla den möjligheten, och jag delar statsrådets uppfattning på den punkten. Vi har således inga delade meningar när det gäller rätten att bo hemma, rätten till eget boende, om man önskar detta. Men ett faktum som är lika viktigt är att man, om man inte vill bo ensam därför att man inte klarar av det och blir isolerad, då också skall ha rätt och möjlighet att bo inom ramen för ett mera kollektivt boende. Det är vadsom = Prot. 1986/87:121 gäller i den här redovisade situationen. 12 maj 1987 Den gamla kvinnan, som är över 80 år och som har bott på ett litet enskilt vårdhem i Småland under ett tjugotal år har acklimatiserat sig just på den orten. Det är där hon har sina sociala kontakter. Hon tillhör bl.a. en frikyrkoförsamling på orten och vill under inga omständigheter flytta därifrån. Hon känner trygghet just på detta vårdhem därför att det är detta som är hennes hem. Så beslutar landstinget helt plötsligt att hon skall flytta från sitt hem. Hon skall ”hem” till Nässjö i eget boende, beslutar politikerna. Det är så situationen uppkommer. Kvinnan blir förtvivlad, och efter många diskussioner, också i massmedia och i andra sammanhang, retirerar landstinget och säger att hon får bo kvar tills vidare. Det är detta ärende som JO starkt kritiserat. Statsrådet säger att det är få liknande fall som har kommit till socialstyrelsens kännedom. Jag skulle vilja varna för att man av detta förhållande drar den slutsatsen att det är få liknande fall som har inträffat i landet. De människor det här gäller tillhör de svagaste grupperna i samhället. De har inte möjlighet att ge till känna sin innersta önskan. Om landstingets politiker fattar beslut över deras huvuden har de mycket svårt att hävda sin egen ställning i relation till ”överheten”. Därför finns det anledning att ta kraftigare tag när det gäller detta problem. Statsrådet borde ta initiativ till att stämma av hur situationen är ute i landet när det gäller den utslussning till eget boende som pågår. Statsrådet hänvisar till den proposition som skall komma om något år. Jag menar att det under ett år kan inträffa många sådana här fall på nytt. Det finns därför anledning att statsrådet nu tar initiativ till en avstämning av situationen och tar reda på hur många sådana fall som har inträffat. Detta får ju inte inträffa, enligt vad statsrådet själv säger. Herr talman! Jag vill citera vad JO skriver: ”Enligt min mening är det skrämmande att se att olika myndigheters strid om vem som skall svara för kostnaden för vården kan drabba en enskild människa på sätt som skett i detta fall.” Och JO fortsätter: ”Enligt vad landstinget antytt i sitt yttrande hit och under hand framfört skulle det även på andra håll i landet pågå förhandlingar mellan landsting och kommuner om gränserna för resp. myndighets ansvar. Jag har också i andra ärenden märkt att så är fallet. Det är under dessa förhållanden enligt min mening viktigt att socialstyrelsen följer denna utveckling och genom allmänna råd ger anvisningar för hur dessa frågor bör lösas. Av detta ärende att döma finns ett stort behov av sådana råd, om enskilda människor inte skall bli lidande på myndigheternas inbördes gräl.” Detta är mycket allvarliga ord, och jag vill ytterligare understryka att vi i Sveriges riksdag har fattat beslut när det gäller den nya inriktningen av vårdpolitiken. Det är då utomordentligt viktigt att vi justerar de felaktigheter som uppkommer i samband med dessa förändringar. Från moderat sida har vi krävt att patientens valfrihet skall skrivas in i socialtjänstlagen och att patienten skall ha en laglig rätt att hävda sin |. ställning. Som vi vet är socialtjänstlagen i dag oklar på dessa punkter. Det är i | stor utsträckning kommunernas och landstingens rätt som hävdas. 119 Jag vill nu därför ställa följande frågor till statsrådet: Är statsrådet beredd att gå in och göra den avstämning som jag efterlyser? Skulle statsrådet vara beredd att diskutera att patienten får en starkare ställning direkt inskriven i socialtjänstlagen för att skapa trygghet för vederbörande när det gäller konflikt med kommuners, landstings och statens intressen i sådana här sammanhang?
Herr talman! Låt mig först säga att Göte Jonsson och jag för ovanlighetens skull inte tycks ha några delade meningar om hur detta bör fungera. Jag har ingenting att invända mot den beskrivning Göte Jonsson gör. Jag har ju i mitt interpellationssvar, som Göte Jonsson också noterar, mycket klart sagt vad jag tycker är riktigt och hur man bör hantera dessa fall. Sedan till Göte Jonssons uttalande om att det kanske är fel att säga att det finns få liknande fall. Jag har sagt att det endast är ett fåtal fall som har rapporterats till socialstyrelsen. Göte Jonsson riktar uppmaningen till mig att stämma av detta. Jag tycker att de allmänna råd som socialstyrelsen har givit ut under 1986 ger mycket klara och koncisa anvisningar om hur man bör hantera sådana frågor. Jag kan inte tänka mig att någon kommun eller något landsting skulle handlägga dessa frågor på något annat sätt. Det finns inga dunkla skrivningar i socialstyrelsens allmänna råd, och jag utgår därför ifrån att de följs. Jag utgår vidare ifrån att socialstyrelsen såsom tillsynsmyndighet följer dessa frågor. När det sedan gäller ändringar av socialtjänstlagen har jag inte sett att JO skulle ha tagit upp frågan och sagt att lagen bör ändras — utan det gäller naturligtvis tillämpningen. Om Göte Jonsson läser socialstyrelsens allmänna råd skall han finna att det mycket klart står att det är den enskilde som skall avgöra. Man skall alltså lyssna till vad den enskilde själv vill, och valfriheten gäller vilken vårdform man vill ha och hur man vill ha sin situation. Jag tycker inte att det bör råda någon oenighet om detta. Jag tror inte att lagen behöver preciseras. Om socialstyrelsen verkligen följer upp att man efterlever de allmänna råd som har skrivits om tillämpningen av lagen, tror jag att vi kan nå det gemensamma mål som Göte Jonsson och jag tycks ha.

Herr talman! Även jag kan konstatera att vi är ganska överens när det gäller sakfrågan. Problemet är emellertid hur vi skall komma till rätta med de felaktigheter som görs, och har gjorts. Det är på den punkten jag varnar för den slutsats som statsrådet drar av att det är väldigt få fall anmälda till socialstyrelsen och andra myndigheter. Jag tror nämligen inte att man därav kan dra slutsatsen att det också är få fall som har inträffat. Som jag sade tidigare, rör det sig här om människor som faktiskt är ganska svaga när det gäller att ta initiativ gentemot samhället. Om man inte har någon anhörig eller någon annan som kan hjälpa till att ta itu med denna fråga, är man ganska utlämnad i den situation man befinner sig i. Detta är en djupt social fråga, och Sveriges riksdag och regering måste ändock gå in och analysera och se vad det är som har hänt. Vi vet att det finns flera liknande fall och ännu mer tragiska fall där man har förverkligat denna utslussning, utan att socialtjänsten har haft tillräckliga befintliga resurser att kunna möta ett utslussningsproblem. Den situationen har medfört direkt tragiska följder. Statsrådet säger att justitieombudsmannen inte har begärt någon lagändring. Nej, det har han inte gjort, och det ligger i och för sig inte inom ramen för vad han i första hand skall begära. Det är vi från moderata samlingspartiets sida som har begärt en ändring i socialtjänstlagen så att den enskildes ställning stärks gentemot dem som har ansvaret: stat, kommun och landsting. Jag tycker att det här fallet — och även många andra fall — visar att den enskilde behöver denna starkare ställning. I relationerna mellan den enskilde och samhället är det inte tillräckligt att socialstyrelsen utfärdar råd och anvisningar. Socialstyrelsen är ju faktiskt en del av samhället, om vi försnävar begreppet samhälle till Myndighetssverige. Det är därför som det är angeläget att vi som stiftar lagar också är beredda att ta ett steg i denna riktning. Jag har tolkat statsrådets svar angående justitieombudsmannens yttrande om de allmänna råden så, att justitieombudsmannen yttrade sig efter det att socialstyrelsen hade utfärdat de allmänna råd som statsrådet hänvisar till. Detta tolkar jag så, att justitieombudsmannen inte är nöjd med de allmänna råd som då var utfärdade.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag om ändringar i de sekretessregler som påverkar möjligheten till informationsutbyte mellan olika organ inom sjukvården i fråga om patienters missbruk av läkemedel. Vidare har Göran Ericsson frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag om en starkare läkemedelskontroll så att inte missbrukare kan få recept på ”tunga” läkemedel från ett antal olika läkare. Slutligen har Göran Ericsson frågat om jag avser att låta utvärdera hela sekretesslagstiftningen för att vunna erfarenheter skall kunna byggas in i en moderniserad lag. Sekretessregler för den allmänna sjukvården finns sedan den 1 januari 1981 i sekretesslagen . Enligt 7 kap. 1 § i denna lag får uppgifter om bl.a. patienters personliga förhållanden lämnas ut endast om det står klart att det kan ske utan att den enskilde lider men. För t.ex. läkare i privat verksamhet och för apotekspersonal finns regler av i huvudsak motsvarande innehåll i 6 § lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen m.fl. Socialstyrelsen har i ett s.k. meddelandeblad år 1984 anfört som sin uppfattning att de nu berörda sekretessreglerna medger ett visst informationsutbyte, även utan en patients samtycke, för att t.ex. förhindra läkemedelsmissbruk. Justitieombudsman Tor Sverne har emellertid intagit en principiellt annan ståndpunkt i ett beslut år 1986, till vilket Göran Ericsson hänvisat i interpellationen. Enligt JO krävs som huvudregel samtycke från patienten för att uppgifter om patientens läkemedelsförbrukning skall få lämnas t.ex. mellan vårdansvariga läkare och apotekspersonal. Jag har från socialdepartementet inhämtat att en arbetsgrupp inom socialstyrelsen för närvarande arbetar med att få fram förslag till lösningar av de sekretessfrågor som JO:s beslut har aktualiserat. Arbetsgruppen räknar med att kunna presentera sina förslag för verkets ledning under våren 1987. En framställning från socialstyrelsen till regeringen i frågan är därefter att vänta. Först sedan ärendet har beretts på vanligt sätt inom regeringskansliet blir det aktuellt att ta ställning till om regeringen bör lägga fram förslag till ändring av sekretessreglerna på området. Jag har vidare inhämtat att 1983 års läkemedelsutredning väntas avlämna sitt huvudbetänkande med förslag till ny läkemedelslagstiftning i juni detta år. Vid beredningen av betänkandet inom regeringskansliet kommer de frågor som tagits upp i interpellationen om en starkare läkemedelskontroll för motverkande av läkemedelsmissbruk att övervägas närmare. När det slutligen gäller frågan om en utvärdering av hela sekretesslagstiftningen vill jag erinra om, att regeringen fortlöpande följer rättsutvecklingen med uppmärksamhet. Uppkomna behov av justeringar i lagstiftningen har lett till att sekretesslagen ändrats vid ett flertal tillfällen. Enligt min mening bör man fortsätta som hittills med en fortlöpande översyn av sekretesslagen allteftersom behov uppkommer. Jag är därför inte för närvarande beredd att ta initiativ till en allmän översyn av lagen. Jag vill också erinra om att det tog 20 år att få fram en ny sekretesslag. Dessutom har sekretesslagen, trots den kritik som har riktats mot den, i stort sett fungerat tillfredsställande.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet för svaret på mina frågor. Tillåt mig, herr talman, att framföra en grundläggande kritik — en rätt som tillkommer den som ej medverkat i riksdagsbeslutet i detta avseende — mot en lagstiftning vars snårighet och oklarhet är så utomordentligt långtgående att dess konsekvenser endast kan belysas av JO efter verkställd utredning. Jag tror att om vi här i kammaren fortsätter ett lagstiftningsarbete som vilar på en sådan grund, kommer detta inte bara att undergräva rättssäkerheten utan också att medföra långtgående sociala och ekonomiska konsekvenser för enskilda människor, men också för det allmänna. Herr talman! Sekretesslagen har varit i kraft sedan början av 80-talet. Den har snart tio år på nacken, och först nu klarläggs det att socialstyrelsen har fel när det gäller frågan om hur sekretessen inom hälsooch sjukvården på det område som jag pekat på skall hanteras. Det är alltså så att inte ens regeringens egen myndighet har klarat av att göra en korrekt tolkning av lagen. I blixtbelysning visar detta hur illa det kan gå när lagen inte rensas från juridiska spetsfundigheter för att se till att vanligt folk som har att följa lagen — Prot. 1986/87:121 också kan begripa den. 12 maj 1987 Herr talman! Nu har justitieministern redogjort för att man efter sju år uppfattat att lagen på den här punkten behöver ändras. Men under tiden har läkemedelsmissbrukare ostört kunnat anskaffa fantastiska mängder av tunga farmaka. Samtidigt som detta pågått har samhällets organ blivit på det klara med att situationen kräver åtgärder och börjat ägna sig åt avgiftning av de svårast utslagna — de som slagits ut på grund av samhällets ogenomträngliga och obegripliga lagregler. Herr talman! Det är glädjande att regeringen nu får impulser från två håll till ändringar i sekretesslagen inom den allra närmaste tiden. Jag vill då ställa följande helt nödvändiga fråga: Kommer beredningen i regeringskansliet att ske med skyndsamhet, eller kan man förvänta sig en långdragen process? Jag ställer denna fråga därför att många lidande människor som är på väg in i ett avancerat läkemedelsmissbruk far kolossalt illa. Det gäller här mycket stora sociala och medmänskliga frågor. Herr talman! Frågan i min interpellation till justitieministern var om han avser att göra en utvärdering av sekretesslagen för att vunna erfarenheter skall kunna vägas in i detta sammanhang. Jag har nu fått veta att någon sådan översyn inte aktualiseras. Men, herr justitieminister, i svaret som nyligen lämnats här har kammaren fått veta att redan under den tid som lagen varit i kraft har ett flertal ändringar ägt rum, och nu kommer sannolikt ännu en i raden. Visar ändå inte detta med önskvärd tydlighet att lagen är behäftad med rader av brister? Brister i lagen har lett till ändringar, och det kan på sannolika skäl antas att långt fler — kanske mindre alarmerande, men ändå brister — finns, som skulle kräva vissa justeringar? Som politiker måste vi gång efter annan konstatera att lagar som vi stiftar inte håller måttet, kanske inte ens när de träder i kraft och definitivt inte för framtiden. De behöver ses över när någon tid har gått och när vi upprepade gånger konstaterat att brister finns. Jag ställer därför frågan en gång till, och lämnar därmed möjlighet för justitieministern att ändra sig: Avser justitieministern att verkställa en översyn av sekretesslagen inom den närmaste tiden, för att denna lag dels skall bli tolkningsbar för dem som har att hantera den, dels för att ta vara på erfarenheter som de facto vunnits under senare år?